Fru talman! Vad tjänar det till om någon vinner hela världen men förlorar sin själ. I den rika delen av världen håller vi på att förlora vår själ och inte bara vår själ utan också vår framtid, och inte bara vår framtid utan hela världens framtid. I den rika delen av världen, som ju vi tillhör, drunknar vi i materiell välfärd och i avfallet som denna materiella välfärd ger upphov till utan att vi för den skull blir så mycket lyckligare. I den fattiga delen av världen kämpar människor för att överleva från en dag till en annan. Naturligtvis är det här en generalisering. Det finns givetvis också inom varje land stora skillnader. I tredje världens länder finns det rika människor som konsumerar mer än vad vi gör, och det finns fattiga människor i vår del av världen, i vårt land, som ännu inte har nått upp till en materiell välfärd som kan anses vara rimlig. Egentligen tycker jag att detta är ett uttryck för att miljöfrågor, miljöpolitik, i sig också handlar väldigt mycket om de gamla vanliga frågorna, om hur vi fördelar jordens resurser, om vem som är fattig eller rik och vem som har makten. Den har som har makten över ekonomin och andra resurser i ett samhälle är den som kan förbruka världens resurser och missbruka miljön. Från 1950-talet och fram till nu har vi lyckats förbruka lika mycket av världens resurser som alla mänsklighetens generationer innan dess hade gjort av med. Detta är någonting som vi har all anledning att fundera över. Jag tror att det hos människor i vår del av världen finns en mycket stor beredskap att vara med och dra sitt strå till stacken för att åstadkomma ett bättre förhållningssätt när det gäller miljön och för en jämnare fördelning av världens resurser. Men detta förutsätter att det som man gör för egen del har en mening, att det verkligen hjälper. Man kan samla in papper eller återvinna glas eller batterier för att sedan upptäcka att det ändå hamnar på soptippen. Det är ju inte ett meningsfullt bidrag till miljökampen utan någon sorts terapi, där vi intalar oss själva att vi gör någonting bra, trots att det i själva verket inte är så. Därför tror jag att människor känner maktlöshet i vår del av världen. Man ser problemställningarna och vill göra någonting åt dem, men man känner maktlöshet, man tycker att det är så litet som man kan göra själv. Jag tror att det som människor egentligen begär av sina politiska makthavare är att makthavarna skall åstadkomma de strukturer som möjliggör för den enskilda människan att ge ett meningsfullt bidrag till skapandet av en bättre värld. Om vi betraktar den hittills förda miljöpolitiken i det perspektivet, måste vi konstatera att den är ett misslyckande. Naturligtvis har det parti som utövat regeringsansvaret det största politiska ansvaret, men ett mycket tungt ansvar vilar enligt min mening på de ekonomiska makthavare inom näringslivet som ständigt protesterar vid varje försök att ställa hårdare krav och införa strängare restriktioner. Ofta vinner dessa protester gehör inom den politiska högern. Alla vackra ord, utredningar och pappersmassor kan faktiskt inte dölja att vi inte har kommit särskilt långt när det gäller att åtgärda miljöproblemen. Vi har uppnått en medvetenhet om att problemen finns. Denna medvetenhet saknades för bara 20 år sedan, men så mycket längre har vi faktiskt inte kommit. Ett enda exempel: Om utsläppen minskas i enlighet med de uppgjorda planerna, vilket inte är särskilt troligt, kommer markförsurningen i Europa enligt nya undersökningsresultat ändå år 2040 att leda till kraftigt försurad mark på en yta som är fyra gånger så stor som den i dag. Det talas om mycket låga pH-värden, bortåt 3,8, i många områden. Undersökningarna visar att utsläppen av svaveldioxid på kort sikt måste reduceras med 60-- 80 %. Nästan halva Europa tar i dag emot utsläpp av försurande ämnen som är mer än vad naturen tål. Jag vet naturligtvis att om man står tillräckligt länge och ropar att vargen kommer, orkar ingen reagera den dagen vargen är här. Kanske är det därför som regeringen valt att i sin proposition måla med glada färger och tala mycket om det som vi faktiskt har uppnått i vårt land och mindre om de oerhörda problem som återstår. Men jag menar att vi inte heller kan ställa oss och sjunga Ingen rädder för vargen här, när vargen faktiskt hela tiden nafsar oss i hasorna. Kanske nafsar den inte oss i hasorna i så hög utsträckning som den nafsar människor i tredje världens länder. Vi ser och hör varje dag i media hur fruktansvärd situationen är i många länder. Den avskalade sanningen är att vi inte har lyckats vända utvecklingen. Miljöfrågorna handlar om mål och vi har ägnat lång tid i utskottet åt att diskutera mål i termer av siffror och procentsatser. Men det handlar också om medel. Vi har tyvärr inte i utskottet hunnit föra en ingående diskussion, som vi borde ha gjort, om de medel som numera diskuteras alltmer, t.ex. miljöavgifter. Men jag kan se när jag studerar alla de motioner som innehåller förslag om miljöavgifter, att om man skulle använda miljöavgifter på det sättet, kommer vi att få en samhällsbyråkrati och ett regleringssystem som överskrider allt vi hittills har skådat. Vi kommer dessutom inte att ha en aning om vilka de sammantagna effekterna av alla dessa skilda avgifter skulle bli. Hur man skall använda miljöavgifter för att ge dem styrande effekter och hur man skall återföra de medel man tar in via miljöavgifter för att ge också dem en styrande effekt är någonting som jag å det djupaste beklagar att vi inte har hunnit föra en ingående diskussion om. Det är detta som jag tycker är en av de viktigaste frågorna, som vi borde diskutera. Utsläppsrätter har tidigare tagits upp. Inte heller dessa har vi egentligen hunnit diskutera. Vi har inte i utskottet hunnit ta reda på vilka erfarenheter man har gjort i de länder där man har börjat försöka tillämpa utsläppsrätter. Jag är inte så övertygad som moderaternas Ivar Virgin om att resultatet alltid har varit positivt, därmed inte sagt att man totalt skall döma ut den här metoden. Men vi skulle ha behövt diskutera den mer genomgående. Inte heller har vi, trots den oerhörda mängd arbete vi har lagt ner på miljöpolitiken och trots de oerhörda papperskvantiteter vi har haft att försöka ta oss fram igenom, diskutera de viktigaste miljöfrågorna. Vi vet alla att en del av dem behandlas vid helt andra tillfällen i den här församlingen, t.ex. Öresundsbron, som enligt min mening är en av de viktigaste miljöfrågor vi har att ta ställning till. Den tog vi i jordbruksutskottet oss inte ens tid att bereda för riksdagens räkning, så att riksdagen när beslutet om Öresundsbron skall fattas kunde ha ett underlag som rör miljöeffekterna av detta projekt. Ändå är miljöeffekterna de som har diskuterats mest. Jag tycker att det är skandalöst att vi under sken av att behandla viktiga miljöpolitiska frågor inte hinner behandla de verkligt aktuella och viktiga miljöpolitiska frågorna. Inte heller energipolitiken, som också har viktiga miljöaspekter, har vi diskuterat i vårt utskott. Den frågan kommer att bli föremål för diskussion en annan gång här i kammaren. Jag tror att det här sättet att spalta upp verkligheten, att ena dagen slå på stora trumman här i riksdagen och tala om hur oerhört viktig miljöpolitiken är och nästa dag diskutera sådana projekt som Öresundbron som om problemen inte fanns, bidrar till att förstärka känslan av maktlöshet, av obönhörlighet inför utvecklingen, som många människor i vårt samhälle känner. Att målet för kvävereduktionen inte uppfyllts har vi också konstaterat i utskottet. Men vi har inte heller där hunnit ha en ingående diskussion, som vi borde ha haft, för att skaffa oss ett eget faktaunderlag och verkligen tränga in i och analysera den här problematiken. Enligt vänsterpartiets mening beror det problemet i vårt land i mycket hög grad på vägtrafikens utsläpp. Det är därför helt otillräckligt att ha en diskussion enbart om hårda mål och inte diskutera hur vi skall nå dem, vilka medel vi skall använda när det gäller trafikpolitiken. Jag tycker att det borgerliga blocket, åtminstone moderaterna, som har föreslagit detta, vill slå blå dunster i ögonen på människor, när man talar om att sätta mycket hårda krav på en kvävereduktion samtidigt som man, i nästa mening säger att detta kommer att uppnås därför att tekniken kommer att bli så mycket bättre, motorerna kommer att bli så mycket energisnålare. Därför kan vi fortsätta med den typ av trafiksystem som vi har. Vi kan fortsätta att åka bil, för det kommer att lösa sig ändå. När man konstaterar faktum faller de vackra blå illusionerna ihop som en sprucken ballong, till en liten blå trasa och det visar sig att de inte höll för verkligheten. Vi är över huvud taget ofta överens. Alla är överens om hur viktig miljöpolitiken är. Men när man skrapar på enigheten, visar det sig att den inte är särskilt djup. Jag tycker att det sätt som vi hanterar miljöpolitiken på i vårt samhälle speglar avsaknaden av visioner av det samhälle man vill bygga. Det speglar en sorts nyttomoral, där man säger att det faktum att det blev på ett visst sätt också är ett bevis på att det var det enda riktiga. Det faktum att vi åker så mycket bil, att vi har ett sådant trafiksystem, skulle också bevisa att det är det riktiga. Men det finns alltid val. Vi måste göra de grundläggande valen och vi måste börja nu. Det finns alltid olika tänkbara lösningar som avgör vilka val vi kommer att ha i framtiden. Det kommer aldrig att vara konfliktfritt att välja de lösningarna, precis som det aldrig var konfliktfritt när den sociala välfärden växte fram i vårt land. Näringslivets toppar sade aldrig att nu har vi tjänat tillräckligt med pengar, nu kan ni få ta resten och göra litet social välfärd för. Det var en utveckling som tvingades fram, för det fanns en vision om ett annat samhälle. Det fanns en politisk styrka och en kraft att arbeta i den visionens riktning. På samma sätt menar vi i vänsterpartiet att man måste se miljökampen som en förlängning av den kamp för social välfärd som arbetarrörelsen en gång inledde. På samma målmedvetna sätt måste miljöförbättringarna drivas fram, i konflikt med dem som har den ekonomiska makten. Arbetarrörelsens urspungliga kamp var i hög grad en kamp för en bättre livssituation. Men det var också en kamp för människans värdighet, för att hon skulle få utrymme att utveckla sin kreativitet, sin fantasi och sin mänskliga förmåga, samt för att alla människor skulle mötas av respekt. Vi nådde det ena i övermått. Men vart tog den andra dimensionen av kampen vägen? Jag vill påstå att vi inom arbetarrörelsen i hög grad har förlorat vår själ. Konsumtionen kommer aldrig att vara nog. Vi kommer aldrig att kunna döva den längtan vi har inom oss efter någonting bortom bergen, som Dan Andersson skrev. Vi kommer aldrig att kunna mätta denna längtan med konsumtion, för den handlar i grunden om någonting annat. Den handlar om att vara delaktig i skapandet av en bättre värld, inte bara var och en för sig själv, utan för oss alla, en värld som inbegriper solidaritet också för människorna i de fattiga länderna och som inbegriper framtiden. Men vårt samhälle erbjuder inte så många möjligheter för människorna att uttrycka denna längtan. Hur skall vi kunna hävda denna längtan mot t.ex. en reklam och marknadsföringsbudget som i detta samhälle tangerar 30 miljarder per år? Vi kan som vuxna, när vi betraktar barnens värld, se att barnen blir utsatta för reklam och lurade till en konsumtion som egentligen inte ger dem någonting. Varje år lanseras nya leksaker som finns i tusentals olika varianter. Men varför genomskådar vi det inte när det gäller vuxenvärlden? Varför ser vi inte att vi är utsatta för precis samma mekanismer? Varför orkar vi inte motstå dem? Jag tror att det är här det politiska ansvaret kommer in, ansvaret att formulera bärkraftiga visioner som gör människor delaktiga i det grundläggande arbetet för en bättre värld. Det är mycket i det som rör miljöpolitiken som nu är i stöpsleven i vårt samhälle; lagstiftning, det internationella samarbetet. På många områden har vi i utskottet kunnat konstatera att det sägs att den ena eller den andra frågan just nu utreds eller bearbetas inom kommitté. Detta gör det också svårt att komma till klara ställningstaganden i miljöpolitiken. Utredningar kan naturligtvis vara banbrytande. De kan leda till att vi slår in på nya vägar. Men det kan också vara så, att man när det gäller dessa utredningar egentligen bara lägger locket på. Under en tid för man undan en viktig diskussion från dagordningen och sedan blir det aldrig något klargörande beslut. Jag känner en viss oro för att det som kommer att hända med de många miljöfrågor som för närvarande behandlas i olika kommittéer är just det senare. Jag är alltså orolig för att utredningarna kommer att urvattnas och förvanskas och för att de aldrig kommer att leda till den brytning med detta samhälle som vi nu måste få till stånd för att det skall vara möjligt att bearbeta miljöproblemen. Den grundläggande uppgift som vi står inför är att vi bryter med denna maktlöshet, denna kollektiva ansvarslöshet. Det gäller att få till stånd en vändning, så att det i stället blir ett gemensamt ansvarstagande, en solidaritet, inför framtiden. Det är bl.a. därför, men också maktfrågorna är viktiga, som vi i vänsterpartiet har motionerat om en utökad talerätt i miljöärenden såväl för enskilda som för organisationer. Det är också därför som vi har krävt större resurser och ett mera intensivt arbete från naturvårdsverkets sida när det gäller att informera människor. Kunskapen om miljöproblem utgör ju också en del när det gäller detta med att skaffa sig makt över hanteringen av miljöproplemen. Det är också därför som vi har krävt att kemikalieinspektionen skall få utökade resurser. Dessutom behövs det en tuffare lagstiftning. När man från kemikalieinspektionens sida ger sig på myggmedel är det inte utan att människor känner att man då verkligen silar mygg och sväljer elefanter. Väljer man den typen av områden därför att det är lättare att rå på dessa än det är att rå på de riktigt stora makthavarna? Det är också därför som vi har krävt utökade fackliga befogenheter, och då inte bara när det gäller den inre arbetsmiljön utan också när det gäller den yttre miljön. Att vara arbetare, t.ex. på en fabrik där en produkt tillverkas som är skadlig för miljön, och att stå i fabriken dag ut och dag in och tillverka denna produkt utan att ha sådan makt att man kan ifrågasätta tillverkningen, det är verligen detsamma som att ta ifrån människan hennes grundläggande möjligheter att vara med och förbättra miljön. Mot den bakgrunden vill jag gärna säga, fru talman, att jag känner mig djupt upprörd över att vi inte har fått något gehör för den motion där det krävs utökade fackliga befogenheter, där det krävs möjligheter för de anställda inom industrin och andra verksamheter att påverka inte bara sin egen arbetsmiljö utan också vad som produceras, där det talas om hur detta påverkar den yttre miljön samt där det talas om hur det kommer att fungera när produkten en gång skall hanteras som avfall. I maktperspektivet tycker jag att också frågan om den internationella anpassningen t.ex. till EG kommer med i bilden. Enligt min mening visar man från svensk sida ofta en sorts uppgivenhet. Någon har sagt, och det tycker jag är bra sagt, att Sverige i själva verket är mera EG-anpassat än vad många EG-länder är. Även här tycker jag mig märka en tydlig attitydskillnad mellan den politiska högern och den politiska vänstern. Den politiska högern säger gärna att vi måste ansluta oss till EGs system, med hänvisning till den eller den anledningen. Moderaterna har här t.ex. föreslagit att Sverige skall invänta EGs system för miljömärkning och att vi sedan skall ansluta oss till detta. Men det är uppenbart att EG-länderna inte hanterar den saken på det sättet. I västra Tyskland finns det sedan länge ett miljömärkningssystem. Man har ett märke med en blå ängel. I många av EG-länderna har man inte ansett sig hindrade av att EG arbetar på ett system. Man har inte ansett sig hindrade i det egna arbetet att gå snabbare fram. Jag tycker att EG anpassningen misstänkt ofta används som ett skäl för att fördröja det egna svenska arbetet när det gäller att åstadkomma större miljöambitioner. När det gäller de globala perspektivet -- som ju är oerhört viktigt, eftersom det inte är möjligt att lösa miljöproblemen inom ett lands gränser -- handlar det naturligtvis om det som jag har talat mycket om. Vi måste alltså ställa om vår egen konsumtion. Men vi måste också bidra till en utveckling när det gäller teknik och kunnande i andra länder. Självfallet handlar det också om att vi måste arbeta för skärpta internationella konventioner och för att kraven på övervakningen av dessa uppfylls. Men i mycket hög grad handlar det också om handelspolitik. Det är en aspekt som vi hittills har diskuterat alldeles för litet. Vi i vänsterpartiet anser att det i en tid då den internationella handeln ökar är nödvändigt att miljödiskussionen i detta sammanhang får en väsentligt större tyngd. Vi menar att Sverige har ett stort ansvar när det gäller att driva på den diskussionen. Jag sade tidigare att det kan finnas en stor enighet kring miljöpolitiken. Naturligtvis finns det också en djup enighet om det nödvändiga med att vidta åtgärder beträffande miljöproblemen. Men det finns också en skenbar enighet, och denna borde vi i utskottet ha hunnit diskutera mera. Man använder samma begrepp. Men egentligen avses helt olika saker. Substitutionsprincipen är ett sådant exempel. För ett parti, moderaterna, innebär det här begreppet att det är samhällets myndigheter som har ansvaret för informationen om vilka produkter som är bättre eller sämre och om vilka som bör bytas ut. Men enligt oss i vänsterpartiet innebär detta begrepp självfallet att ansvaret fullt ut vilar på den som producerar eller importerar en produkt. Det är denne ansvarige som själv skall se till att en produkt byts ut. Det faktum att naturvårdsverket och kemikalieinspektionen nu får arbeta väldigt mycket med det s.k. begränsningsuppdraget är ju ett bevis på att denna princip långt ifrån har kommit att tillämpas. Ja, det är mycket som vi i jordbruksutskottet inte har hunnit diskutera. Jag måste instämma i den kritik som har framförts i det här sammanhanget. Om propositionen inte hade varit utformad som den är och om man hade låtit bli att ta upp så oerhört många viktiga frågor samtidigt, skulle vi i själva verket ha haft mycket större möjligheter att arbeta med miljöpolitiken. Miljöfrågornas betydelse kan ju inte mätas utifrån tjockleken på de buntar som föreläggs riksdagen, utan den måste mätas i förhållande till hur ofta miljöperspektivet finns med i de diskussioner som vi för i samband med riksdagsarbetet. Tyvärr är det fortfarande så, att miljöfrågorna föses undan och buntas ihop för att sedan behandlas i ett sammanhang. Därigenom får man alltför litet tid för miljöfrågorna i förhållande till den tid som avsätts för andra diskussioner här i kammaren. De många yrkandena och reservationerna är naturligtvis i hög grad ett uttryck för ett missnöje med förslagen i propositionen. Men de är också, det vill jag påstå, ett uttryck för att det saknas en helhetssyn -- en brist som kommer sig av att vi har tvingats hantera miljöfrågorna på det här sättet. Jag hoppas, fru talman, att riksdagen aldrig mera skall behöva uppleva att ett ärende på miljöpolitikens område är utformat på detta sätt. I detta mitt första anförande i den här debatten yrkar jag bifall till reservationerna 4, 47 och 50. Men givetvis står vi i vänsterpartiet bakom alla de reservationer som vi har varit med om att underteckna. Vi kommer dock inte att yrka bifall till alla på grund av tidsbristen. Våra andra företrädare kommer senare i debatten att återkomma till olika områden. De kommer då att yrka bifall till de reservationer som vi finner att det är särskilt viktigt att lyfta fram. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga följande. Naturligtvis kan man gripas av en känsla av uppgivenhet inför de oerhört stora miljöproblemen. Om jag skulle våga mig på att göra en alldeles oerhört förenklad indelning av människorna -- det är då inte fråga om ett försök att göra en ny klassanalys -- i förhållande till miljöproblematiken, måste jag säga att jag tycker mig finna å ena sidan pessimistiska optimister och å andra sidan optimiska pessimister. De senare är fullkomligt övertygade om att vi i rasande takt närmar oss undergången. Men de senare är optimistiska i den meningen att de ständigt finner bekräftelser på denna sin undergångsteori. Den förra kategorin därmot, som jag själv gärna vill räknas till, dvs. de pessimistiska optimisterna, är alla vi som tror att människan kan förändra denna värld, att människan kan få bukt med miljöproblemen, och som samtidigt vet att detta är oerhört svårt att åstadkomma. Tanken på att alla miljöproblem som vi står inför är effekter av det mänskliga handlandet leder naturligtvis till en kollektiv känsla av skam. Men den leder också till att vi ser en strimma av hopp. Om miljöproblemen vore effekter av opåverkbara naturkatastrofer, skulle det kanske finnas skäl för den allra mest grundläggande pessimismen. Men vi vet ju att miljöproblemen är orsakade av människan. Då måste vi nästa sekund ha klart för oss att människan kan åtgärda detta. Dessutom vet vi att tekniken, kunnandet och resurserna finns. Vidare finns det nu också en medvetenhet, något som ännu är ganska nytt. Det som återstår för oss och som inte är lätt men som är möjligt är att samla allt detta och göra det till den bärande grunden för vårt fortsatta arbete för att förändra detta vårt samhälle och för att förändra världen.

Fru talman! Annika Åhnberg frammanar bilden av en tillväxt, som är hämningslös, som hela tiden syftar till att åstadkomma nya produkter, fler produkter och som innebär ett ökat avfallsproblem. Det här är faktiskt en felaktig beskrivning av den utveckling som vi ser för närvarande. Tillväxten i de flesta av industriländerna har för närvarande en mycket kvalitativ inriktning. Det är förutsättningen för att vi skall få råd att satsa på katalytisk avgasrening av bilarna. Det är förutsättningen för att vi skall kunna lösa alla de miljöproblem som vi står inför. Jag är helt övertygad om att tillväxten under 80-talet har varit inriktad på just dessa områden. Under 90-talet kommer det att bli så i ännu högre grad. Men förutsättningen för att det skall kunna ske är att vi ger styrsignaler på det sätt som Annika Åhnberg talade om. Här har vi politiker ett ansvar att ge stimulanser, införa miljöavgifter i vissa fall och använda andra styrmetoder för att så att säga kompensera för de miljöeffekter som ekonomin åstadkommer. Det skall vi göra, det är rätt. Dock är jag helt övertygad om att den tillväxt som Annika Åhnberg är så rädd för i själva verket kommer att ta helt andra banor i en mycket mer miljövänlig riktning. Vi ser i dag möjligheter att i stort sett lösa varje miljöproblem. Det är bara så att kostnaden i vissa fall är så orimligt hög, att vi inte för närvarande klarar av att göra en sådan övergång som krävs. Vi måste göra det i en takt som ekonomin så att säga tål. Det här är en mycket viktig diskussion, men jag tycker att Annika Åhnberg gör en beskrivning av dagsläget som är felaktig.
Fru talman! Det är uppenbart att här finns en skärningspunkt. Här skär sig åsikterna. Jag delar inte Ivar Virgins uppfattning. Med hänvisning till det enda exempel som jag själv gav just när det gäller stegringen av konsumtionen, att vi från 1950-talet och fram till nu har förbrukat lika mycket av jordens resurser som alla generationer dessförinnan har gjort, vill jag betona att det är helt uppenbart att vi inte kan fortsätta på detta sätt. Det är helt uppenbart att vi måste hitta mekanismer, som styr över från denna masskonsumtion till en mer immateriell konsumtion, där det är andra värden som vi får råd att konsumera, värden som vi i dag inte i särskilt hög grad längre har i vårt samhälle, därför att de har ätits upp av den ohejdade materiella konsumtionen. Den stora fråga som vi står inför är hur vi skall kunna skapa dessa mekanismer och hur vi skall kunna länka in det här kapitalistiskt dominerade samhället -- detta inte sagt som ett skällsord utan som en beskrivning av det produktionssystem som vi har -- i en sådan process. Lyckas vi inte hitta svaret, kommer vi aldrig att lyckas med att tackla miljöproblemen. Vi kommer heller aldrig att lyckas med att skapa en social utveckling, som är rimlig för människor i de länder det som i dag är de fattiga länderna i världen.

Fru talman! Det var en intressant liten debatt om marknadsekonomi kontra planekonomi. Min uppfattning är att vår enda chans att klara den miljösituation som vi står inför är att införa en grön ekonomi. Ivar Virgin berättade tydligt att om man skall klara detta, behöver man en stark ekonomisk tillväxt. Jag förmodar att vad han avsåg med marknadsekonomi fortfarande är den lilla begränsade del av världen där vi rika bor. ''Varje människa i västvärlden måste se sig själv som en säkerhetsrisk. Vår slösaktiga och resurskrävande livsstil är ett hot mot hela jordens miljö.'' Så säger doktor Maurice Strong, generalsekreterare för FNs konferens i Rio de Janeiro nästa år om världens miljö och utveckling. Han beskriver Riomötet som ''kanske mänsklighetens sista chans att styra in på en ekologiskt hållbar kurs''. Maurice Strong säger vidare: ''Miljön måste in i centrum för den ekonomiska politiken, och vi måste börja tänka på miljön vid vartenda beslut som vi fattar med anknytning till ekonomi, det kan gälla bilkörning eller kylskåp med freoner som förstör ozonlagret.'' Maurice Strong rekommenderar också ''ett liv i avancerad anspråkslöshet''. Dessa uttalanden från Maurice Strong är mycket intressanta och väldigt viktiga. Jag anser att han har rätt. Jag upplever egentligen den här dagen som litet av en sorgens dag. Varför? Jo, i dag begraver 1988 års miljöriksdag miljöpolitiken, och det gör man genom att hantera miljöfrågorna på ett sätt som är helt oacceptabelt för en riksdag. Vi har tidigare krävt att det skulle inrättas ett särskilt miljöutskott. Detta krav fick vi inte gehör för. Om vi hade fått gehör, hade vi naturligtvis i detta miljöutskott kunnat behandla miljöpropositionen och alla nästan 900 yrkanden på ett betydligt mer seriöst sätt än vad jordbruksutskottet nu har gjort. Jag blir litet förvånad när jordbruksutskottets ordförande så kraftfullt talar om att han anser att hanteringen i utskottet var dålig. Med mitt naiva och nya sätt -- jag har ju inte varit med här så länge -- trodde jag att vice ordföranden och ordföranden i utskottet tillsammans hade att planera utskottsarbetet så att det blir ett en seriös behandling av de motioner och de betänkanden som läggs på riksdagens bord. Det är därför mycket förvånande när man både i masmedia och här i kammaren får höra att just utskottsordförandena är missnöjda med hanteringen av ärendet. Jag misstänkte nämligen att det var precis så här som majoriteten i riksdagen ville att miljöfrågorna skulle hanteras, exakt så här: hafsigt och utan någon som helst möjlighet att höja ribban. Vid ett flertal tillfällen försökte jag att trycka på för att ribban skulle höjas när det gäller miljöfrågorna, men vi fick ingen majoritet för detta. Det är lätt att säga att man har avgett motioner på område efter område. Men var finns viljan? Propositionen i sig var väl inte riktigt det som vi på miljösidan hade förväntat oss. Det är därför kanske inte så konstigt att det blev så många motionsyrkanden i anledning av propositionen. Det framgår klart och tydligt att när en proposition från regeringen inte innehåller det som riksdagen förväntar sig, blir det många motioner. Vi har ju också skjutit på en mängd seriöst behandlade ärenden som tidigare har legat på bordet. Dessa ärenden skulle ha en förenklad behandling i utskottet för att senare behandlas mer djupgående i samband med denna proposition. Så blev tyvärr icke fallet. Propositionen innehåller bl.a. regeringens förslag när det gäller den miljöpolitiska inriktningen: ''Arbetet för att trygga en livsmiljö för oss själva och kommande generationer påkallar nya konsumtionsmönster och en omläggning av livsstil.'' Det låter ju mycket bra, tycker jag. Men det är klart att om detta skall kunna förverkligas, måste också övriga beslut som skall fattas stämma överens med denna inriktning. Jag vill fråga regeringens representant vad man egentligen menar med en omläggning av livsstil. Är det en omläggning till mer bilåkande? Det har ju tidigare lagts fram förslag om höjd moms på järnvägstrafik och kollektivtrafik. Det har också fattats en rad nedläggningsbeslut vad gäller järnvägen. Detta kan knappast ses som en allvarligt menad omläggning av livsstil. Likaså framförs i tillväxtpropositionen förslag om nya kringleder runt storstäderna, vilket naturligtvis också stimulerar bilåkandet och gör det näst intill omöjligt att lägga om livsstil och åka kollektivt. Nu senast kom ett nytt förslag om en Öresundsbro. Är det också ett förslag som underlättar för oss att lägga om livsstil? Eller är det den nya jordbrukspolitiken som innebär en ny livsstil? Den nya jordbrukspolitiken leder till allt färre och större gårdsenheter med skogsplantering över stora delar av vårt kulturlandskap. Det står visserligen i propositionen att det kommer att ta tid innan effekterna av insatta åtgärder bli påtagliga. Ja, det är förvisso sant. Vi vet t.ex. att det tar lång tid innan man ser effekterna av en eventuell Öresundsbro. Det kan ta 10--15 år innan man märker att torskens reproduktionsförmåga har försvunnit. Likaså vet vi att ökningen av cancerfrekvensen inte märks omedelbart. Var det detta som regeringen ville med sin miljöpolitiska inriktning? Vi i miljöpartiet de gröna anser att det är just dessa felsatsningar som måste stoppas omedelbart om de miljömål som regeringen uppger innebär att regeringen vill förbättra miljön. Om vi människor i i-världen menar något med vår internationella solidaritet, som vi ofta talar varmt för, måste vi förändra vår livsstil. Utskottet anför att man som utgångspunkt skall ha kritiska belastningsgränser för miljön. Inte heller i detta sammanhang får man någon klar bild av vad som menas. Återställningen av Östersjön skall prioriteras. Jag skulle vilja veta hur. Jag hade en debatt med biståndsministern angående de 300 miljonerna som vi årligen satsar för att, som jag trodde, förbättra miljön i våra grannländer runt Östersjön. Det visade sig att ingenting av dessa pengar hade gått till miljösatsningar. Beträffande gränsöverskridande luftföroreningar vill jag säga följande: Svavelutsläppen skall minskas kraftigt, sägs det i propositionen. Detta får mig att tänka på den debatt som jag hade med Rune Molin angående utförsäljningen av beredskapsolja till Polen. Vi i Sverige hade beredskapsolja som hade så höga svavelhalter att den inte fick användas i Sverige. Vad hände då? Mitt under pågående Gulfkris, när oljepriset var som högst, såldes oljan till Polen. Jag tycker att detta är ett mycket inkonsekvent handlande. Vår motion om den s.k. 13-listan avfärdas med att den är orealistisk. Vi anser inte att den är orealistisk. Vi anser snarare att det måste vidtas åtgärder i enlighet med de krav som miljöpartiet ställer och med de tidsmarginaler som vi anger, för att man över huvud tagets skall klara av miljösituationen i världen. Trots att frågor som rör hänsynen till miljön och hushållningen med naturresurserna är klart övergripande behandlas de inte som sådana av riksdagen som beslutsfattande organ. Många håller med oss i miljöpartiet de gröna om att naturen faktiskt sätter gränser för samhällets verksamhet. Själva basen för välstånd är en god hushållning med naturens resurser. Ofta märks det inte omedelbart att miljöförstöringen leder till fattigdom. De negativa effekterna kommer många gånger långt efter det att naturens gränser har överskridits. Det tar, som jag sade tidigare, långt tid innan miljöförstöringen slår igenom i form av en försämrad hälsa och ett sämre materiellt välstånd. Försurningen av skogsmarken har pågått i decennier. Till att börja med kan skogsmarken försvara sig genom sin buffringsförmåga. Men till slut faller pH-värdet tvärt, och aluminium, som är giftigt för trädens rötter, löses ut. Nästa steg är de ekonomiska skadorna i form av minskad produktion av skogen. Vi märker den redan. Försaltning av bevattnad mark är också en smygande process. Saltkoncentrationen stiger, markstrukturen försämras, och skadorna blir till slut så svåra att marken måste överges som odlingsmark. På samma sätt är det med de globala miljöproblemen -- växthuseffekten och förstörelsen av ozonskiktet. När processen inleds märks den inte så mycket. Men på sikt blir de negativa konsekvenserna mycket stora. Men trots att det är lätt att se att miljön faktiskt sätter gränser för samhällets verksamhet, får vi i propositionen inte tillräckligt med konkreta gränser för när saker och ting skall vara åtgärdade. Samma problem finns när det gäller energiprocessen. Om miljöfrågan hade behandlats som en övergripande fråga hade regeringen lagt fram förslag om avveckling av kärnkraften och om stopp för användningen av fossila bränslen. Men eftersom andra intressen anses viktigare, skall kärnkraften i stället börja avvecklas när det går med hänsyn tagen till annat som anses viktigare. Vi anser att förståelsen för att miljöförstöringen är ett hot mot hälsa och bra levnadsstandard för kommande generationer saknas i det beslut som riksdagen har fattat. För att få miljöfrågorna att behandlas som överordnade och övergripande frågor måste miljön få sätta gränser för politik och samhällsutveckling på samma sätt som finanspolitiken gör det. Det är därför som det är så viktigt att riksdagen inrättar ett särskilt miljöutskott. Det måste till någon som har det överordnade ansvaret. Det märks mycket tydligt när man läser jordbruksutskottets betänkande hur många områden miljön går in på och hur många utskott som har varit berörda av de motioner som har väckts på miljöområdet. Om vi hade haft ett övergripande miljöutskott som hade haft ansvaret för dessa frågor hade den här miljöpropositionen och detta betänkande inte varit så svårlästa som de är. Men framför allt hade vi hunnit få en seriös behandling av frågan. Vi har i ett otal motioner ställt krav som vi anser behöver ställas för att vi över huvud taget skall klara av överlevnadsfrågorna. I stort sett alla har mer eller mindre avstyrkts av utskottets majoritet. Det är dock glädjande att vi på några få punkter har lyckats lägga ned så pass mycket tid att vi har kunnat enas i utskottet om skrivningar som är annorlunda än skrivningarna i propositionen. Vi i miljöpartiet de gröna anser att de här frågorna inte kan hanteras på det sättet som nu har skett. Vi yrkar därför på att detta ärende återremitteras till utskottet för vidare behandling. Det skulle ge utskottet möjlighet att, precis som har efterlysts av föregående talare, behandla ärendet mer seriöst och mer djupgående. Det finns i betänkandet en del ärenden som berör ekonomin. Därför anser vi att talmannen skall inkalla en urtima riksdag som skall behandla åtminstone ekonomifrågorna. Jag hoppas på att jag kan få en majoritet i kammaren för förslaget och att miljöfrågorna får den seriösa behandling som ett miljöutskott borde vara förtjänt av att kunna åstadkomma. Jag har förstått, i samband med de yrkanden som har lagts fram, att utskottet inte heller anser att riksdagen skall rösta och bestämma i dessa frågor. Bifall har yrkats till endast en eller två reservationer. Jag tycker att det är ytterst otillfredsställande. Jag tänker höra mig för litet om det går att få en återremiss av ärendet. I annat fall tänker jag ta upp frågan till diskussion med mina partikollegor, huruvuda inte riksdagen borde få ta ställning till varje enskild punkt i betänkandet. I så fall är det fråga om att yrka bifall till samtliga reservationer. Vi är fler talare på listan som kan göra samma yrkande vid ett senare tillfälle. Jag kommer att ta upp frågan så att vi återigen kan diskutera den. Den behandling som den absolut viktigaste frågan för denna riksdag faktiskt har fått i utskottet är helt otillfredsställande. Det har fler talare gett uttryck för.

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det här delvis är en rätt pinsam diskussion. Det är pinsamt att se miljöpartiet reducera den oerhört viktiga miljödebatten till någon sorts procedurfråga. Jag delar uppfattningen att man mycket noga i utskottet -- och också från regeringens och kammarkansliets sida -- måste fundera över hur man kan förbättra hanteringen av miljöpolitiken. Jag tror att man inte kan beta av så många områden på en gång. När man tänker efter, visar det sig också att det som finns i denna proposition och i detta betänkande ändå sönderfaller i delar som mycket väl hade kunnat behandlas självständigt. Naturvården hade kunnat vara ett ärende som vi kunnat ägna mycken tid åt. Varuhanteringen -- kemikaliehanteringen -- hade kunnat vara ett ärende, och det internationella och övergripande miljöarbetet hade kunnat vara ett. Jag tror att vi nu tillsammans måste föra en konstruktiv diskussion om hur vi i framtiden skall förbättra hanteringen av de miljöpolitiska frågorna. Men det är fel att nu väcka förslaget, efter det att hela våren har gått. Vi kunde ju ha diskuterat detta i utskottet, och jag förstår inte varför miljöpartiet inte där har väckt dessa frågor. Jag kom inte själv på att göra det, men jag hade välkomnat en sådan diskussion, och jag tror att också flera andra i utskottet hade gjort det. Att nu återremittera ärendet får ju ingen annan konsekvens än att det som vi ändå faktiskt har beslutat försenas; genomförandet av verksamheten försenas och myndigheternas arbete försvåras ytterligare. Vi gör inte miljöfrågorna någon tjänst genom att i det här skedet återremittera ärendet till jordbruksutskottet för en ny hantering. Däremot gör vi miljöfrågorna en tjänst genom att konstruktivt diskutera hur vi i framtiden skall kunna undvika den här typen av hantering.
Herr talman! Vi visste naturligtvis i början av behandlingen av denna proposition, och alla motioner, att det skulle bli ett mycket stort arbete och att vi egentligen hade för litet resurser till det. Efteråt kan man fundera över om man har valt den riktiga vägen. Jag tror att vi alla, och inte minst personalen, har gjort så gott vi har kunnat. Det har gjorts mycket stora insatser under de gångna månaderna. I det sammanhanget vill jag gärna understryka vad Annika Åhnberg säger. Det är mer angeläget att vara konstruktiv för framtiden än att nu obstruera i slutskedet av den här debatten. Miljödebatten är naturligtvis nyare än debatten på andra politiska områden i riksdagen. Därför har vi inte den slutliga formen för att hantera dessa frågor. Vi har också i miljödebatten svårare at skilja mellan principer och detaljer. Vi skulle kunna göra en jämförelse med socialutskottet. Det är ju sällan som man där diskuterar medicineringen vid olika sjukdomar; man håller sig till principiella ståndpunkter. Jag tror att det hade varit nyttigt om vi också kunde lära oss att göra det. Jag uppskattar i och för sig mycket av de ambitioner som ligger bakom miljöpartiets agerande -- inte i den här kammaren men i allmänhet. Det som är bekymmersamt för mig och för många andra miljövänner är ju att miljöengemanget i dag är mindre ute i samhället än före 1988 års val, när vi inte hade miljöpartiet i riksdagen. Men läget kan kanske ordnas upp igen så småningom.

Herr talman! Ja, man kan fråga sig varför miljöengagemanget är mindre ute i samhället i dag. Det kan ju möjligen vara just därför att vi i denna kammare inte ägnat miljöfrågorna den stora andel av tiden som de faktiskt bör ha. Vi har här i kammaren debatterat små detaljer som i och för sig kan vara viktiga, men inte på långt när så viktiga som just miljöfrågorna. Annika Åhnberg minns, hoppas jag, att hon i likhet med mig blev mycket upprörd över att vi i utskottet inte hade tid att yttra oss över Öresundsbron, när trafikutskottet bad oss göra det. Det är klart att jag i utskottet skulle ha kunnat begära den här förlängningen av hanteringen, om jag hade tänkt på det. Men vore det väl i så fall mer rimligt att de som suttit här i kanske 20 år hade tänkt på att det hade gått att förlänga riksdagsarbetet än att jag, som var ny i utskottet, skulle veta detta. Nu var det så att man tänker förlänga hanterandet av Öresundsbron i Danmark. Då började jag läsa vad som stod i riksdagsordningen, och därvid kom jag fram till att det går mycket väl att återremittera det här ärendet till utskottet, som hanterar och behandlar det under sommaren, varefter man inkallar en urtima riksdag. Det skulle ju vara ypperligt, och det kunde t.ex. utskottets ordförande ha föreslagit, så hade jag sluppit göra det nu. Dessutom har jag inte begärt att få en debatt om sakhanteringen i det här ärendet. Jag har begärt en återremiss. Det är ni andra som har tagit upp debatten om återremissärendet.

Herr talman! Jag får väl börja med att yrka avslag på återremissyrkandet. Jag vill också helt instämma i ordförandens synpunkter å kansliets och presidiets vägnar när det gäller Marianne Samuelssons inlägg. Man kan ju inte förneka att den här omfattande propositionen har inneburit en väldig press i vårt arbete. Vårt kansli har slitit hårt, och det finns all anledning att ge kansliet en eloge för detta. Det finns naturligtvis också anledning att för framtiden ifrågasätta formerna för hanterandet. Jag vet att man har haft det jobbigt också på departementet. Även ledamöterna har ändå ställt upp i det här jobbet. Jag tror att det finns en förklaring till att vi nu bör se en samlad miljöproposition 1991. År 1988 framlades också en heltäckande miljöproposition. Med tanke på vad Karl Erik Olsson i dag efterlyser vill jag säga att den propositionen gav möjligheter att ta upp de principiella diskussionerna. Riksdagens beslut 1988 innebar att man gav klartecken för framtagande av ett underlag som skulle ge riksdagen möjlighet att ta ställning till den fortsatta inriktningen av miljövårdsarbetet. I den förda debatten har det något framskymtat att detta skulle vara en ursäkt för att man avslöjar svårigheterna med att presentera en alternativ politik, men jag tror inte att det kan skyllas på vare sig formerna eller regeringens proposition. Det är väl så dags att försöka skapa en genomtänkt miljöpolitik i samband med utskottsbehandlingen. Vi kan väl så här efteråt se att det i den process som jordbruksutskottet genomgått vid behandlingen av en sådan här proposition har funnits en vilja att markera en samsyn i frågorna. Men miljöpartiet inkl. Marianne Samuelsson har helt ställt sig utanför den process som förekommer i ett parlament där inget parti har majoritet. Som en liten personlig kommentar till de förutvarande replikskiftena måste jag säga att miljöpartiet blivit en besvikelse sedan det kom in i riksdagen. Det kan inte vara lätt för miljöpartiet att nu gå ut och presentera för väljarna vad man har åstadkommit i riksdagen. Ofta har man ställt sig långt utanför en realistisk diskussion om hur vi steg för steg reformerar ett sådant här stort arbete. Man har litet grand sig själv att skylla för att man nu i slutet på riksdagsåret i miljödebatten hamnar i en procedurdiskussion. Det är litet symptomatiskt. Alla partier har goda ambitioner för en bättre miljö, och vi socialdemokrater hyser stor respekt för detta. Det har också kommit till uttryck i det miljöpolitiska betänkandet. Det finns en bred uppslutning bakom regeringens förslag till huvudlinjer för hur miljöarbetet skall drivas vidare. Ingen ifrågasätter att det internationella samarbetet blir allt mer betydelsefullt. Vi måste förbättra kunskapsuppbyggnaden och ha en bättre övervakning och uppföljning av miljötillståndet, så att vi kan få ett bra underlag för att genomföra den förebyggande principen i miljöarbetet, ett ökat sektorsansvar och en ökad decentralisering för att få en så bred förankring av miljöarbetet som möjligt. Såvitt jag förstår föreligger det nu en stor samsyn om tagen och om färdvägen i det fortsatta miljöarbetet. Det är svårt att hitta några skillnader i de första reservationerna, som handlar om inriktningen av miljöpolitiken -- möjligen beroende på att de som åtminstone jag tycker intressanta synpunkter som Annika Åhnberg anförde i sitt inlägg inte har kommit till uttryck. Men vi har naturligtvis olika utgångspunkter.

Allt är ett lån till varje generation att gemensamt förvalta.'' Men det är när de målsättningarna skall omsättas i praktisk handling som det blir litet svårare för vissa, och det är naturligtvis det som är orsaken till den mycket stora mängden av reservationer. När olika intressen skall vägas mot varandra och när obekväma beslut skall tas väger miljön olika tungt. Skall något bli gjort måste man ha medlen och instrumenten, och då går det naturligtvis inte att, som moderaterna gör, först tala om ekonomiska styrmedel, t.ex. miljöavgifter, och sedan när det kommer till praktisk politik undanta område efter område från politisk styrning. Herr talman! Vi socialdemokrater är stolta över Sverige och det välfärdssamhälle som arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar och folkrörelser har varit med om att skapa. Ivar Virgin gjorde ett försök att här i kammaren nedvärdera den svenska miljöpolitiken. Det är därför som jag säger att vi socialdemokrater även när det gäller miljöpolitiken är stolta över vad vi hittills i politiskt ledande ställning har uträttat. Socialdemokratin har en lång tradition och erfarenhet av arbete med miljöfrågor. Anna Lindhagen, Fredrik Ström, Fabian Månsson och många andra var aktiva miljökämpar på 30 talet, långt innan begreppet miljökamp var uppfunnet. Gösta Netzén skrev oförtröttligt om miljön i tidningen Arbetet på 40-talet. Redan på 50 talet inleddes det reformarbete som har gjort Sverige till ett föregångsland i kampen mot miljöförstöringen. Jag bejakar naturligtvis den parallell som Annika Åhnberg, någon generation yngre än jag, drog när hon framhöll hur den sociala tryggheten för alla människor byggdes upp i vårt land. På samma sätt är det med miljökampen. Själv blev jag engagerad för 25 år sedan när miljöarbetet lades ner på länsplanet. Jag hade tillfälle att följa framväxten av naturvårdslagen, miljöskyddslagen, vattenvården osv. Jag skulle kunna hålla ett särskilt anförande om hur moderaterna och även andra partier utifrån sina olika intressynpunkter försökte att bromsa detta miljöarbete. Vi känner stolthet över att socialdemokratin behåller initiativet och driver på reformarbetet på miljöpolitikens område. Regeringens proposition är ett bra uttryck för detta. De många reservationerna avslöjar, trots procedurdebatten och de pressade förhållandena, obönhörligen att det saknas ett samlat borgerligt alternativ när det gäller miljöpolitiken. Åhnberg var ganska klargörande. Det går å ena sidan inte med en ohämmad marknadsekonomi, som mycket lätt kan styras, å andra sidan inte heller med planhushållning. Det är den tredje vägen, som Sverige har valt och som har väckt respekt ute i världen, som vi skall fortsätta på. 90-talets uppgift är att ställa om samhällets alla verksamheter i ekologisk riktning. Det ställdes en fråga här tidigare: Vad menar socialdemokraterna med livskvalitet? Har man inte ens läst sammanfattningen av propositionen, är det ju väldigt svårt att i ett utskottsarbete ge sig in i diskussion med andra om att försöka skapa en praktisk politik. Miljöproblemen har förändrats under de senaste 20--30 åren. Huvuddelen av belastningen på miljön kommer nu från andra länder eller andra källor. Från att ha varit lokala och påtagliga har utsläppen blivit diffusa och globalt spridda. Miljöpolitiken i dag och i framtiden handlar om att begränsa de miljöskador som vårt sätt att leva och att utnyttja naturresurser och energi för med sig. Den förebyggande principen skall vara kännetecknet för det framtida miljöarbetet. Den principen genomsyrar också regeringens proposition. Nu tar miljöarbetet ytterligare ett steg framåt. Vi har en heltäckande genomgång av den framtida miljöpolitiken på riksdagens bord i dag. Mål och riktlinjer och ett stort antal förslag till konkreta åtgärder på olika områden presenteras. Huvudfrågan som vi skall ta ställning till är hur vi på 1990-talet skall ställa om samhällslivets alla verksamheter så att vi inte skadar hälsan och miljön. Det handlar om omställning av trafiken, energiproduktionen och jordbruket. Det handlar om avvecklingsplaner för de farligaste ämnena, om omprövning och skärpning av industrins utsläppsvillkor och om förbättrad övervakning av miljön. Det handlar om ökade resurser till miljöoch landskapsvård, ett utbyggt program för sjö och skogsmarkskalkning och större miljöhänsyn i samhällsbyggnadsprocessen. Miljölagstiftningen skärps, och lagarna samordnas i en särskild miljöbalk. Vi har tidigare behandlat miljöundervisningen, och att den nu skrivs in i läroplanen för grundskolan och gymnasiet är en utomordentligt viktig åtgärd. Ansvaret för miljöarbetet breddas. Varje sektor i vårt samhälle skall ta sitt miljöansvar. Vi går över från utsläppsmål till miljömål. Utsläppen skall inte vara större än hälsan och naturen tål. Tillgången till orörd natur och säkerställande av den biologiska mångfalden är en fråga som är viktig för människorna i vårt land. Regeringen föreslår nu en skärpning av naturvårdslagen. Ett särskilt skydd för småbiotoper införs, liksom förbud mot markavvattning i särskilt känsliga områden. Det blir också möjligt att fridlysa hotade arter, även om dessa inte är akut utrotningshotade. Det kommer även i framtiden att vara nödvändigt att bevara ekologiskt viktiga markområden i skilda delar av vårt land. Det är då varken möjligt eller rimligt att detta sker enbart genom att staten köper in marken eller ersätter markägarna för intrång. Margareta Winberg kommer senare att ta upp den frågan mera. Jag vill bara slå fast att även på detta område måste sektorsprincipen gälla. ''Rent från början'' är ett annat viktigt inslag i den fortsatta miljöpolitiken. Arbetet med att rena utsläppen och städa upp efter gamla miljöskador har varit framgångsrikt. Nu kan vi alltmer inrikta oss på att förhindra att skador uppkommer. De varor som produceras skall vara så rena att de inte skadar miljön, vare sig när de används eller när de till slut blir avfall. Tillverkningsprocesserna skall självklart också vara rena. Ansvaret för detta har producenterna. Kontrollen av hälso och miljöfarliga ämnen skärps. Användningen begränsas genom införande av miljöavgifter och panter. Vissa varor förbjuds, t.ex. termometrar, strömbrytare och instrument som innehåller kvicksilver. Farliga kemikalier skall, när detta är möjligt, bytas ut mot sådana som inte skadar människor och miljö. När regeringen presenterade sin miljöproposition i februari, var oppositionens kommentarer mycket negativa. Gammal skåpmat, för litet, för allmänt hållet, osv. -- det var vanligt förekommande omdömen. När vi nu har facit av utskottsbehandlingen, är man naturligtvis åtskilligt undrande. På några punkter har vi som representerar regeringspartiet hjälpt till att formulera tillkännagivanden som vi har tyckt vara bra. I övrigt har oppositionspartierna, som jag sade tidigare, inte lyckats samla sig till några egna förslag. De nya greppen, som Ivar Virgin var inne på i sitt anförande, fördes i varje fall aldrig fram i utskottet, så att det blev möjligt att ta ställning till dem där. De lyser med sin frånvaro, även i reservationerna. Jag instämmer med dem som avger omdömet att intresset för miljöfrågorna är i avtagande. Det är möjligt att förklaringen kan vara att det finns ett ökat förtroende för den miljöpolitik som bedrivs i vårt land. Inte heller på andra områden är det ovanligt att aktiviteten kan gå ner, men jag vill säga att det naturligtvis är oerhört viktigt med en fortsatt levande debatt om miljöfrågorna. I det arbetet har inte minst miljöorganisationerna en stor och viktigt uppgift. Jag skall göra några kommentarer till de inlägg som har gjorts. Den internationella delen vet jag att miljöministern efter mig kommer att ägna utrymme. Vissa andra frågor har också riktats direkt till miljöministern. Flera talare har varit inne på de ekonomiska styrmedlen. Jag hade tillfälle att delta i miljöavgiftsutredningen och kunde ganska snart i det arbetet konstatera att intresset för det universalmedel som de borgerliga partierna förde fram i valrörelsen 1988 dalade betänkligt när man insåg svårigheterna och även vid prövningen av detta medels effektivitet. Det handlade egentligen inte om någon omprövning eller omsvängning, som någon debattör försökte ge sken av. Vi socialdemokrater är naturligtvis öppna för alla medel som är bra att använda i miljöpolitiken och som har styrande effekter. De ekonomiska styrmedlen ställer vi självfallet vissa krav på: De skall vara styrande. Man måste också kunna väga effektiviteten hos ekonomiska styrmedel mot exempelvis ett administrativt styrmedel, lagar osv. Det är också den väg som regeringen använder. Arsenik och krom i träskyddsmedel är ett exempel på, har jag förstått, att regeringen först vill pröva en reglering. Många hävdar att det borde läggas miljöavgift på exempelvis blyhagel. Vi socialdemokrater tror att man i vissa fall kan lita till ideella frivilliga krafter. Går inte det, får man tillgripa något annat, t.ex. Jag förmodar att miljöministern kommer att bemöta det påstående som Karl Erik Olsson gjorde att den svenska regeringen har saknat engagemang när det gäller förslaget om en internationell luftvårdsfond. Det är naturligtvis fel. Karl Erik Olsson vet att sakläget är att vi inte har fått gehör från andra länder för den tanken. Utskottet har också mycket noga beskrivit att förslaget om global miljöfond är så att säga i verkställighet. Låt mig komma med några synpunkter på moderaternas miljöpolitik. Den utgår ju i från två av partiets politiska hörnstenar, den enskilda äganderätten och marknadsekonomin. Linjerna är att -- när man studerar moderaternas inställning till olika miljöfrågor i riksdagen bakåt i tiden, men även i det här betänkandet -- det skall ske en prioritering av privata markintressen före miljön. Man har en mycket stor tilltro på att marknad och privata initiativ av sig själva skall lösa miljöproblemen. Det finns alltid en ovilja att ge det privata näringslivet ålägganden i fråga om miljöåtgärder. Det är också ganska märkligt att man kopplar miljöavgifterna till den moderata skattepolitiken. Vi vet ju rent allmänt att man för fram förslag om våldsamma skattesänkningar. Vilket land är det som är föredöme för detta, Ivar Virgin? Har ni några exempel att peka på där detta har blivit framgångsrikt? Det är självklart att socialdemokraterna är ljusår ifrån den inställningen att sätta prislappar på miljön, som moderaterna är inne på. Utsläppsrätter är ett exempel. Det var Ivar Virgin inne på. Man skall alltså kunna köpa och sälja utsläppsrätter. Det skulle bli en marknad där rättigheterna att förorena skulle kunna köpas och säljas. Det är helt främmande för oss socialdemokrater. När det gäller koldioxiden tycks det vara den enda fråga som moderaterna egentligen driver här. Man vill minska utsläppen med 20 % till år 2005. Ivar Virgin försökte att rättfärdiga moderaternas ståndpunkt i den här frågan genom att pådyvla oss andra, som inte har samma mening, att det inte var sakligt. Jag skall bara citera vad centern säger i sin reservation om detta: ''Det finns de som tror, att en acceptabel utveckling av växthuseffekten förutsätter ökad användning av kärnkraft.'' Man har naturligtvis, i det här huset, för länge sedan genomskådat vad moderaterna är ute efter. Men det är också intressant att notera att även folk ute i samhället allt oftare ställer den frågan. Jag tror att det blir svårt för moderaterna att skaffa sig en trovärdighet i miljöfrågorna med detta paradnummer. Man har ju haft litet klent med trovärdigheten tidigare. Får jag även säga ett par ord till folkpartiet. Man använder en teknik -- och har använt den under 80 talet -- att lägga motioner där man har ett överbud på beslut som ibland redan är fattade eller håller på att genomföras. Även i denna omgång slår folkpartiet in öppna dörrar, t.ex. när det gäller de globala frågorna, internationell samverkan, påtryckningar inom EG och EFTA, miljölagstiftningen osv. När Sören Norrby talar om bingo har jag ingenting emot att han gläds åt framgångar. Det är inte därför jag säger detta, men det finns absolut ingen dramatik i detta, att efter den här stora genomgången av miljöpropositionen kommer regeringen att se över vilka tilläggsdirektiv som den här miljöskyddskommittén skall få. Herr talman! Får jag avsluta med att säga, att det vi ser som den stora utmaningen inför 90-talet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar och uthållig tillväxt som är i samklang med miljö och naturresurser. Vi vill förena industriella och ekonomiska framsteg med vad människor och natur tål. Vi är övertygade om att med det beslut som riksdagen senare kommer att fatta har vi flyttat fram våra positioner när det gäller miljöarbetet. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Ingen skulle mer än jag bejaka ett förhållande där ett ökat förtroende för miljöpolitiken leder till att människor inte är lika engagerade som tidigare. Det hade varit den bästa av alla situationer, även om vi behöver ett engagemang inte bara för den svenska miljön, utan kanske än mer för den internationella miljön i framtiden. Jag är emellertid orolig för att det är avståndet mellan beslut och väljare, främlingsskapet och känslan av att inte kunna påverka som gör att det inte är så bra som det skulle kunna vara i det här sammanhanget. Jan Fransson kommenterade frågan om koldioxidtaket och moderaternas inställning till det. Det har i internationella undersökningar med stor bestämdhet påvisats att en ekonomisk satsning på besparing i energisystemen ger mycket större sänkning av koldioxidhalten än satsning på kärnkraft. Jag tycker att det räcker för att avvisa de synpunkter som moderaterna för fram. Sedan är det naturligtvis inte så, Jan Fransson, att de politiska partierna sitter uppträdda på en tråd från höger till vänster som när man plockade smultron på ett strå förr i världen. De gör det i vissa frågor, men inte i miljöfrågor. Det är därför som den gamla idén om att göra kakan större, utan hänsyn till vilka effekter det får, ofta förenar socialdemokrater och moderater. Men sedan är man inte riktigt överens om hur man skall komma till rätta med problemen. Det är detta att miljöpolitiken arbetar i ett annat perspektiv som gör att vi i jordbruksutskottet ofta har en konstellation av centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet som bygger på något slags ekologisk grundsyn som vi kanske har gemensam. Ibland följs vi även av folkpartiet i det sammanhanget. Vi behöver inte ha ett alldeles entydigt linjärt förhållande i miljöpolitiken som vi har i de ekonomiska frågorna. Det tycker jag är bra. Sedan skulle jag bara vilja säga: Tack och lov att det finns likheter och att det finns en viss samsyn. Men det finns en stor skillnad, och jag vill fråga Jan Fransson hur man kan säga att vi inte har någon olika uppfattning jämfört med centerpartiet, och sedan avslå vår motion när det gäller att lägga fram förslag om ytterligare införande av ett pantsystem för avfallshantering eller när det gäller en ny strategi för en resurssnål avfallshantering. Där tar man bort möjligheterna att utveckla den rena produktionen som vi har föreslagit.

Herr talman! För det första vill jag tala om att jag också anser att vi har en fantastisk personal på utskottskansliet. Den har arbetat stentufft med det här betänkandet. Det enda man kan säga är väl att de var kanske för få i förhållande till arbetet. Därför fick de arbeta litet för mycket, men det kan ju inte de hjälpa. Sedan vill jag säga till Jan Fransson att vi inte alls har ställt oss utanför någon uppgörelse. Jag förstår inte var Jan Fransson fick de orden ifrån. Vi har deltagit i ärendets hantering i utskottet. Det var i den livsmedelspolitiska uppgörelsen vi ställde oss utanför, eftersom vi ansåg att den inte hade den miljöprofil som behövdes för att bevara miljön. Men när det gäller just detta betänkande har vi varit med och arbetat. Jag har också vid ett flertal tillfällen framfört att vi skall höja ribban på miljöpolitikens område och varit villig att göra det. Men där har socialdemokraterna gjort gemensam sak med moderater och lagt sig på den nivå som propositionen föreslår, och den gick inte att höja. Mina partikollegor har just kommit in i kammaren med en symbol. Dessa tjugo gula blommor symboliserar livet. Vi vill ställa dem här framme på podiet i dag för att poängtera hur viktiga vi anser att dessa miljöfrågor är. Den tilltänkta tallen, tallplantan som står bredvid, skulle möjligen kunna vara hämtad från Jan Franssons hemtrakter. Mellan Skövde och Skara finns något som vi brukar kalla för dieseldödens dal. Där ser träden ut ungefär så här på grund av att man inte har lärt sig att varor kan transporteras med tåg, den spårbundna miljövänliga trafiken. Det är precis sådana viktiga åtgärder som enligt vår mening behövs för att vi inte skall få denna typ av träd i framtiden. Jag förstår att Ivar Virgin inte anser att man kan höja nivån och att Jan Fransson tycker att man skall vara realistisk, eller vad det nu var. Ni vill inte gå så långt som vi i miljöpartiet i miljöfrågorna. Vi är radikalare i miljöfrågorna, eftersom vi anser att det är livsnödvändigt om vi över huvud taget skall kunna behålla en livskraftig miljö för kommande generationer och en solidaritet med tredje världens människor. Ta som exempel detta med en miljöbalk. För något år sedan blev vi i miljöpartiet hånade i valrörelsen för att vi kom med ett så idiotiskt förslag som att en miljöbalk skulle införas. Nu ligger förslaget här på bordet. Substitutionsprincipen är en annan princip som vi också varit med och drivit igenom.

Herr talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att i miljöpolitiken har de politiska partierna i stor utsträckning en mer eller mindre samstämmig uppfattning. Det finns anledning att understryka det när vi i debatten tar fram det som vi inte är eniga om. En hel del av det Jan Fransson sade tycker jag gav uttryck för samma tanke. När Jan Fransson talade om ekonomiska styrmedel och beskrev sin erfarenhet från miljöavgiftsutredningen -- dvs. att miljöavgifter kanske inte är det universalmedel som somliga har trott och att de är svåra att genomföra -- kan jag redovisa exakt samma erfarenhet från miljökostnadsutredningen, som pågick under större delen av 1970-talet. Där lärde vi oss det som andra sedan lärde sig i miljöavgiftsutredningen. Jag kommer ihåg att jag i en reservation år 1974 formulerade det så här: ''Det regionala svavelproblemet bör enligt vår uppfattning angripas med ekonomiska styrmedel i form av en anpassning av energiskatten så att svavelutsläpp i energiproduktionen utgör en tillkommande faktor vid bestämningen av skattenivån.'' Redan 1968 tog jag upp frågan om användningen av skattesystemet som ett miljöpolitiskt instrument. För oss som funderat länge kring frågan om ekonomiska styrmedel är det väldigt uppmuntrande att andra nu har upptäckt vad ekonomiska styrmedel går att använda till. Men man har också upptäckt svårigheterna, såsom vi gjort förut. Jag kostade på mig att utstöta ett ''bingo! '', dvs. det som inträffar när alla markeringar ligger på en rad. Det var just precis vad som inträffade med miljöskyddskommitténs reservanters förslag när regeringen hade fått ta hand om betänkandet. Detta späddes ytterligare på genom utskottet. Jag tyckte detta var ett typexempel på när man kan använda utropet ''bingo! '', men det var uteslutande för miljöavgiftskommitténs reservanter som jag använde det uttrycket. Jan Fransson antydde sedan att folkpartiet ibland slår in öppna dörrar, särskilt när det gäller internationella miljöfrågor. Vi är väldigt glada om vi har lyckats öppna en dörr när det gäller miljömål i biståndspolitiken. Där var vi tidigt ute. Jag vill slutligen konstatera att propositionen är en bra lägesrapport, en plattform att arbeta vidare ifrån. Regeringen hade genom sitt agerande skapat förväntningar, som vi emellertid inte anser riktigt tillgodosågs av propositionen. Det innebär inte att propositionen är dålig.

Herr talman! Till Annika Åhnberg vill jag säga att anledningen till att jag berörde den tredje vägen är att vi faktiskt kan visa att det varit en framgångsrik väg -- att styra marknadskrafterna, att reformera steg för steg. Detta är vi stolta över, och vi tror att den vägen är framkomlig och kan bli framgångsrik även i framtiden. Det är klart att också hela det internationella engagemanget kommer att behövas. Jag vill för min personliga del säga att det har varit ganska avgörande för att jag tycker att vi skall gå offensivt in i Europafrågan. Vi behöver förena oss med de progressiva krafter som vi vet finns inom arbetarrörelsen. Det ger mig hopp inför framtiden när det gäller att klara många av de miljöproblem som har internationella kännetecken. Det är tillsammans vi skall bli den starka politiska kraft som kan driva miljöarbetet vidare.

Man har på fackligt håll synpunkter på att man där inte bör få i varje fall ett formaliserat ansvar i denna fråga. I den mån man redan nu har skapat goda kontakter med tillsynsmyndigheterna vet vi att det är en framgångsrik väg. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att jag markerade att detta kunde vara en synpunkt när vi försöker analysera miljöengagemanget. Givetvis ingår detta i en större fråga, nämligen att avståndet mellan besluten och människorna är ett gemensamt problem för oss att tackla.

Herr talman! För att återknyta till mitt tidigare inlägg kan jag säga att när Annika Åhnberg nu hänvisar till marknadskrafterna inser jag att, även om vi blir överens i miljöfrågorna, så lär vi aldrig bli fullständigt överens. Det understryker egentligen också problemet för socialdemokraterna i dagsläget. Man har inte till fullo accepterat marknadsekonomin som den modell man skall arbeta efter. Denna är emellertid accepterad av de allra flesta runt om i världen. I dag har vi alltså inget val. Jag tror därför att en borgerlig regering klarar det arbetet bättre. Men det är naturligtvis ofrånkomligt att det måste vara ett mycket starkt centerinslag och ett miljöengagemang också i en sådan regering. Jag kommer sedan tillbaka till frågan om principer och hur man hanterar detaljer. Jag pekade i mitt förra anförande på avfallsområdet. Vi har föreslagit att man till en början skulle ha en avfallsavgift och därefter utreda frågan om pantsystemet. Detta avfärdas av majoriteten med en enkel hänvisning till att kommunerna får ett ökat ansvar. Det stämmer ju inte alls med att man säger att man håller med oss om våra principer om slutna kretslopp. Vårt förslag skulle vara ett steg på vägen mot det målet. Detsamma gäller ren produktion. Ni säger att ni inte har någon avvikande mening från det som vi säger i inledningen till Miljöpolitikens inriktning. Men när vi föreslår ett riksdagsuttalande om inriktningen av tillståndsprövningen för ren produktion svarar ni att ni egentligen tycker likadant, men ni är inte beredda att ge några tilläggsdirektiv. Jag tror inte att regeringen kommer att få förtroende för en politik där man säger sig ha vissa principer men sedan inte vågar leva efter dem.
Herr talman! Jan Fransson talade här mycket varmt om miljöorganisationernas viktiga roll i arbetet med att driva miljöfrågorna framåt. Jag skulle då vilja höra om Jan Fransson är villig att driva frågan att miljöorganisationerna kan få bli sakägare i miljömålen enligt vår reservation. Jan Fransson uttryckte sig i fråga om miljöavgifterna som om de vore någonting som man skulle ta till i allra sista hand när det visat sig att det absolut inte gick på frivillig väg. Är det så ni räknar i dessa frågor?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

Om detta är karaktäristiken på socialdemokratisk miljöpolitik tycker jag att det var litet djärva liknelser. Jag skulle ändå inte vilja betrakta det riktigt så, även om jag har starkt kritiska anmärkningar mot den. Jan Fransson tog åter upp frågan om utsläppsrätter. Jag tog exemplet med kväveutsläpp från reningsverk. Om man kan få samma miljöeffekt med ett annat instrument än det vi använder i dag och detta dessutom enligt alla bedömningar är billigare att använda, varför skall man då inte använda det instrumentet. Jag kan inte förstå logiken i att säga nej till ett instrument av det här typen. I det fallet handlar det egentligen om att ge en typ av gruppkoncession, att inte göra en individuell prövning av varje enskilt verk, något som leder till resursslöseri, utan i stället använda en metod där marknaden själv kommer att visa den enklaste och billigaste lösningen. Jag tycker att vi alla borde vara intresserade av att de resurser som på detta sätt friställs används för andra viktiga miljöåtgärder. Sedan vill jag konstatera att även om vissa miljöåtgärder medför problem, har de ändå på många områden varit och är framgångsrika. I utvecklingen åt det hållet har socialdemokraterna hela tiden kommit stapplande efter och tvingats acceptera en majoritets uppfattning mot sin egen innersta önskan. Det visar bara att man inom socialdemokratin har svårt att tänka i nya banor. Det är på miljöområdet särskilt allvarligt att man inte har haft den förmågan.

Herr talman! Det är naturligtvis inte på det sättet som Ivar Virgin försökte ge sken av i slutet av sitt anförande, nämligen att socialdemokratin kommer stapplande efter. När det gäller ekonomiska styrmedel är det intressant att se hur man från industrins sida uttryckte sig i valrörelsen 1988 och hur betänksam man sedan har blivit. På det har Ivar Virgin inte haft några synpunkter. Industrin har alltså svängt i den här frågan. Om man, som vi gör från socialdemokratins sida, ställer krav på att de ekonomiska styrmedlen skall få effekt är det klart att industrin inte kommer att tycka om dem. Men så länge som moderaterna i debatten för ett par år sedan talade om att man kunde ge subventioner, skattesänkningar, premier osv., såg naturligtivs industrin detta mer som en subvention än som ett åtagande i miljöarbetet. Den stora skiljelinjen mellan moderaterna och socialdemokratin gäller naturligtivs ytterst inflytandefrågan, demokratifrågan. Det finns många exempel på att moderaterna driver frågorna på så sätt, att de vill föra bort så mycket som möjligt från politiska beslut till förmån för ägare och aktörer. Man vill att avfallsmonopolet skall flyttas -- där har centern förvånat oss. Marknadslösningar skall klara det miljöfarliga avfallet och SAKAB privatiseras. I fråga om utsläppsrätter skall varje kommun kunna agera inom sin lilla kvävebubbla och själv välja de åtgärder man vill vidta. Det finns naturligtvis möjligheter att inom nuvarande system ta de hänsyn som Ivar Virgin säger att man kunde åstadkomma genom en sådan här kvävebubbla. Han får aldrig mig att förstå vad man skulle vinna på att man på en marknad säljer rätten att förorena. Det må vara att man gör så i Amerika, men för mig är det ett helt främmande sätt att hantera miljöpolitiken på.

Herr talman! Så här efter flera timmars debatt skulle väl vi som funnits här hela tiden behöva något för både kroppen och själen. Jag kan inte bidra med det lekamliga, men jag tänkte inleda mitt anförande med att läsa en dikt av Stig Sjödin. Dikten handlar om den underbara försommar som nu under den här debatten omger oss.Dikten heter ''Junivykort från Sverige 1976''. Dikten inleds så här: Här är väldigt skönt! Om kvällen känner jag från balkongen hur rönn och syren blandar sina dofter på ett sätt som inga parfymer kan härma. Hjärtat tumlar runt av glädje. Efter regn luktar gräset så frikst och gott att man vill äta det. Den här starka känslan för naturen är någonting som vi svenskar bär inom oss och som naturligtvis är ett världigt starkt skäl till miljöengagemanget, eftersom det är den natur vi älskar så mycket som hotas. Men nog ter det väl sig nästan overkligt att begripa att den här underbara försommaren som omger oss också inrymmer de miljörisker som hotar vår hälsa, naturens kretslopp och våra långsiktiga möjligheter till överlevnad. Vi behöver ju bara bege oss tvärs över Östersjön, så möter oss där mångdubbelt värre problem. Gulfen med den pågående miljökatastrofen, från flyktinglägren i Afrikas Horn och barnen i världens slumstäder, de förföljer oss, liksom insikten om vad hotet mot klimat och ozonskikt, mot världshaven, mot den biologiska mångfalden, mot Arktis och Antarktis egentligen innebär och kräver av oss. Det är naturligtvis så att vi för debatten här i dag i en väldigt allvarlig stämning, eftersom vi har den här insikten. Jag har trots det blivit något förvånad över den litet olustiga ton som också funnits i debatten. Jag har stor respekt för riksdagens arbetsbörda. Jag har själv många år i riksdagen bakom mig. Jag kan försäkra att också många av mina medarbetare och tjänstemän i andra departement, liksom myndigheter och utredningar, som har arbetat med den här stora propositionen, som har suckat under resans gång över mängden av arbete. Det är sant att det har varit väldigt arbetskrävande för oss alla. Så blir det när man går från ord till handling och fyller de vackra orden med massor av konkreta förslag på arbetsuppgifter som skall genomföras. Man kan diskutera om detta är en bra metod eller är det inte, t.ex. att föra så många konkreta förslag till riksdagen eller att ge en sådan här samlad redovisning. Vi valde att göra så 1988 och 1991, eftersom det var första gången som riksdagen -- och jag tror något parlament -- fick en så samlad redovisning av hur vi skulle bära oss åt för att låta mljöhänsynen genomsyra alla samhällslivets områden, just därför att det nya i miljöpolitiken är att så skall det vara. Vi skall göra rätt från början. Vi skall se till att vi får en tillväxt som är i balans med vad naturlagarna och omsorgen om människors hälsa och miljö kräver. Då måste det bli så här. Jag vill säga till riskdagens ledamöter att vi har kommit fram till att detta sannolikt är sista gången vi gör på detta sätt, eftersom det blir så arbetskrävande Om jag vore väldigt populistisk och ville ta poäng många gånger för regeringens räkning, hade det varit bättre att lägga fram 20 propositioner i stället för en. Vi för gärna diskussionen med riksdagen om de framtida arbetsmetoderna, men det ligger en hög ambitionsgrad bakom satsningen att ge denna samlade redovisning. Jag tycker kanske inte att det med tanke på allvaret i den situation som råder anstår oss att klaga över att det är jobbigt. Jag vill också ge riksdagen -- både ledamöterna och utskottskansliets personal -- en eloge för deras arbetsinsatser. Samma eloge vill jag ge alla dem som tidigare arbetat med propositionen. Vi ser nu resultatet, inklusive den mycket breda enighet som jag kan konstatera råder. Utskottet förelsår tio olika uttalanden från riksdagen, som alla är uttryck för en hög ambitionsnivå och som egentligen inte är riktade mot regeringen -- i ett sådant här jättelikt fält av förslag. Det är en fantastisk uppslutning som vi här kan konstatera både kring riktlinjerna, de grundläggande principerna, dagordningen för 90-talet och de många enskilda förslagen. Jag tycker att detta är en manifestation av att Sverige är berett att ta sitt ansvar och vill fortsätta att vara ett föregångsland på miljöns område. Det är naturligtvis en särskild styrka att regeringen kan uppträda med detta i ryggen, dvs. att riksdagen slutit upp på det sätt som den har gjort. Den här veckan kommer att gå i miljöns tecken. Under det veckoslut som vi har bakom oss var den europeiska miljörörelsen samlad i Sverige för diskusisoner om arbetet i Europa inför 1992. För detta möte var Naturskyddsföreningen värd. I dag diskuterar riksdagen miljöpolitiken. I morgon har den svenska nationalkommittén sammanträde. Då, Sören Norrby, kommer den svenska nationalrapporten att redovisas också offentligt. Vi kommer också att redovisa hur vi ser på förberedelsearbetet med enskilda punkter inför På onsdag firas Världsmiljödagen i Stockholm. Den här gången kommer chefen för FNs miljöstyrelse Mustafi Tobla och generalsekreteraren i UNCED-kommittén Maurice Strong, Brasiliens president och Sveriges statsminister kommer att delta i den manifestationen. Stockholm, kommer miljöfrågorna att diskuteras. På måndag i nästa vecka inleds i Sundsvall en stor internationell konferens om hälsa och miljö. Med detta fullföljer Sverige en tradition. 1972 var ett svenskt initiativ och ett genombrott för det internationella miljöarbetet. Sedan dess har det faktiskt nåtts framgångar på många områden, men nya dimensioner har tillkommit i miljöarbetet, och de totala miljöhoten har ökat. Till de klassiska stora utsläppen från skorstenar och avlopp fogas nu med förfärande fart uttrycken för framför allt de rikas överflöd, nämligen de miljoner diffusa utsläppen från små utsläppskällor. Fattigdoms och överbefolkningsproblemen har ökat, både som mänskligt lidande och som miljöförstörelseorsak. Krig och rustningar är och förblir det värsta av alla hoten mot människors hälsa och miljö. Under den tid som har gått sedan 1972 har också sambandet mellan miljö och utveckling visat sig mycket tydligt -- ja, man kan säga att det har mångdubblats. Det har aldrig någonsin varit mer aktuellt att använda uttrycket att vi skulle behöva smida om svärdet till plog ännu. Om vi för miljöarbetet kunde få bara en del av de resurser som de senaste decennierna har gått till rustningsoch rymdforskningsprojekt, skulle vi kunna klara av uppgiften att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt, goda levnadsvillkor och god miljö på en generation. Sverige? '', ställs frågan: ''Hur många kan leva som vi utan att vi förstör jordens miljö och resurser?'' Det svar som ges är 500 miljoner människor. Det kan låta mycket, men det är inte fler än de som bor i Västeuropa och Centraleuropa. I dag har jorden mer än tio gånger så många invånare, dvs, 5,5 Det är fullständigt omöjligt att använda sig av den teknik och den standard vi lever på för att försörja hela jordens befolkning. Då vore miljökatastrofen mycket snabbt ett faktum. Det här illustrerar ju hur långt vi befinner oss från målet att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Vi kan inte heller säga till jordens fattiga, vare sig i Östeuropa eller i u-länderna, att de inte skall ha rätt till utveckling. Det svar vi skall ge är att vi måste -- och det är vår generations stora utmaning -- klara att skapa förutsättningar för ett gott liv för alla människor på jorden utan att tära på jordens resurser. Vi måste klara uppgiften att skapa en långsiktigt hållbar utveckling som -- såsom det uttrycks i vårt partiprogram -- kan förena framsteg för de mänskliga samhällena med vad människorna och naturen tål. Det var mot den här bakgrunden som Sverige år 1987 tog initaitivet till en ny FN-konferens, 20 år efter Stockholmskonferensen. Den här gången är temat Miljö och utveckling. Den här gången kommer konferensen att hållas i et u-land, i Rio de Världsmiljödagen den 5 juni, markerar vi sambandet mellan Stockhomskonferen 1972 och konferensen i Rio de Janeiro 1992. Det sker i en ceremoni där både Brasiliens och Sveriges statsöverhuvuden kommer att delta. Förberedelserna för konferesen befinner sig just nu i ett intensivt skede. Hittills har arbetet varit konstruktivt, men de mest kontroversiella och avgörande frågorna har ännu inte lösts. Det återstår mycket i sak innan vi kan säga att Riokonferensen kommer att bli frramgångsrik. Den svenska regeringen har spelat en avgörande roll i utformningen av den strategi och det handlingsprogram som för närvarande diskuteras i UNCED-processen. Det innebär bl.a. att vi arbetar mycket intensivt för konventioner till skydd för klimatet, den biologiska mångfalden och världens skogar. Vi arbetar också aktivt för en principdeklaration, en s.k. Earth Charter, som skall utarbetas och antas. Alla frågor kommer inte att kunna lösas till konferensen. Ett aktionsprogram, som går under arbetsnamnet Agenda 21, för fortsatta åtgärder och förhandlingar inom ett brett fält kan vara ett effektivt instrument, men bara under förutsättning att det förses med konkreta åtaganden och tidtabeller. Detta är den svenska ståndpunkten. Till detta kommer att det är nödvändigt att teknologiska och ekonomiska resurser ställs till fattiga länders förfogande. Mot denna bakgrund är det naturligtvis upprörande att bara fyra länder hittills har nått ens till FN-målet att avsätta 0,7 % av bruttonatinalinkomsten till bistånd. Det är den svenska regeringens uppfattning att i-länderna har ett alldeles särskilt ansvar att genom omställningsåtgärder i de egna länderna, så att vi städar upp i eget hus -- det är vi som står för fyra femte delar av miljöförstöringen på jorden -- och genom resursöverföringar till fattiga länder möjliggör en varaktigt hållbar utveckling. Detta fråntar naturligtvis inte u-ländernas deras eget ansvar för den inhemska utvecklingen eller deras skyldighet att konstruktivt bidra i den internationella processen, men det ger dem möjlighet att göra det. Det är det som är så viktigt. Den svenska regeringen ser Riokonferensen som ett led i en process och som en möjlighet att accelerera det internationella miljöarbetet och samtidigt förstärka FN-systemets roll på det ekonomiska och sociala området. Vi håller en hög profil i förhandlingarna. Vi kommer att satsa hårt på att uppnå konkreta resultat. Vi har särskilt tagit upp två frågor, som jag vill nämna för riksdagens ledamöter. Den ena är fattigdomsproblematiken. Det gäller fattiga människors dagliga levnadsvillkor i världens slumområden både i storstäderna och på landsbygden samt naturligtvis arbetsmiljöfrågorna. Den andra är sambandet mellan krig och miljö. Detta illustrerades tydligt i Gulf-kriget, där miljökatastrofen fortfarande pågår. Under FNs miljöstyrelses senaste möte, som avslutades i helgen, har vi lyckats att få ett svenskt förslag om att föra upp dessa frågor på den internationella dagordningen antaget. Vi kommer att fortsätta att arbeta mycket intensivt med det. Det finns också goda exempel på att det går att nå konkreta framsteg. Det bästa exemplet är, tycker jag, genombrottet i CFC-förhandlingarna. Där har Sverige spelat en mycket hedersam roll med sitt exempel. Montrealprotokollet och ännu mer Wienkonventionen var inte tillräckligt långtgående. Det var det svenska avvecklingsprogrammet -- som vi beslöt om för tre år sen -- som kom att visa att det var praktiskt möjligt att gå längre. Det ledde också till överenskommelsen i London för snart ett år sedan där världens länder förband sig att genomföra en total avveckling till sekelskiftet. Man beslöt också att skapa den fond som fattiga länder behöver för att kunna ansluta sig. Kina och Indien betraktas ju som nyckelländer i detta fall. Sverige har just haft en delegation i Kina för att demonstrera freonfri teknik för användning på olika områden. Delegationen fick med sig hem beskedet att Kina nu avser att ansluta sig till Londonprotokollet när tillräckligt många har undertecknat det för att det skall träda i kraft. Det är ett mycket stort och betydelsefullt genombrott i arbetet till skydd för inte bara ozonskiktet, utan också för klimatet. Vad är det då som har varit avgörande? Jo, det avgörande har varit att vi har gått före, visat på möjligheterna till något bättre, att teknik utvecklats och att resurser ställts till förfogande. Jag vill också ta upp en annan aspekt med kammaren. Många av de internationella konventioner som vi i dag har, t.ex. luftvårdskonventionen eller Baselkonventionen, är ju liksom Montrealprotokollet bara det första steget på vägen mot vad som måste anses vara målet, nämligen att komma ned till utsläpp eller skador som inte överstiger den s.k. kritiska belastningsgränsen. Man skall alltså i stället för de gamla utsläppsmålen ha tydligt hälso och miljörelaterade mål som utgår från vad omsorgen om hälsan och miljön kräver. Denna linje driver vi nu i förhandlingarna t.ex. om Europas luftvård, inom ECE och inför den kommande klimatkonventionen. Vi gör detta först och främst därför att det är det enda rätta när det gäller hälsan och miljön, men också därför att detta är det mest rättvisa sättet att arbeta; den som förorenar mest får störst åtaganden. Det ger också en viss möjlighet för u-länderna att få utrymme för sin utveckling. Det ställer störst krav på rika industriländer. De allra största kraven ställs på dem som släpper ut mest och har sämst miljöpolitik. Det innebär också att man får de mest kostnadseffektiva insatserna och kan hitta en nyckel till uppgörelser i många svåra frågor. Detta är tydligt när det gäller klimatfrågan. Det var där som det var möjligt att hitta en gemensam ståndpunkt. Det var på Sveriges vägnar som jag personligen, Ivar Virgin, dagen före miljökonferensen i höstas vid de gemensamma överläggningarna mellan EGs och EFTAs miljöministrar lade fram vår ståndpunkt. Den bygger på att man gör ett gemensamt åtagande som innebär att hela Västeuropa skall klara att närma sig vad som kan kallas kritiska belastningsgränser för klimatet. Det kommer att ta flera decennier. Det var också Brundtlandskommissionens rekommendation. Men man får olika åtaganden. England, USA och Japan som har 5 ton utsläpp per person och år får andra åtaganden än Sverige som har 2 ton och Indien eller Kina som har 0,5 ton. Det är där vi har kunnat hjälpa till att förlösa förhandlingarna. Det var oerhört viktigt att hela Västeuropa, som svarar för 17 % av världens klimatpåverkan när det gäller koldixidutsläpp, kunde enas om en gemensam linje gentemot de två andra stora ekonomierna, Japan och USA, som tillsammans svarar för 33 %. 17 plus 33 blir 50, som kammarens ledamöter lätt kan räkna ut. Vi har inte dessa länder med oss ännu. För att vi skall kunna vara framgångsrika är det oerhört viktigt att de kommer med. Det är också oerhört viktigt att vi -- som den svenska regeringen nu redovisar för riksdagen -- har en strategi för hur vi skall hantera samtliga miljöpåverkande gaser. OECD kunde i början på året i en studie visa att Sverige på detta område ligger före samtliga andra länder. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 36 %. Vi ligger därmed väsentligt under andra industriländer. Vi ligger också främst när det gäller avvecklingen av CFC. Utöver det vi redan gjort kommer vi, med den strategi som regeringen redovisar för riksdagen, att under 90-talet kunna halvera vår miljöpåverkan. Det är ett mycket hedervärt åtagande som vi har anledning att känna stolthet över. OECD och EG är naturligtvis nyckelorganisationer när det gäller att klara de rika ländernas särskilda ansvar och åtaganden. Det är dessa länder som skall göra åtagandena och stå för teknikutvecklingen och resursöverföringen. Det är ett skäl till att vi alltmer intensivt arbetar i dessa organisationer. Ett annat skäl är den betydelse som varorna, de många små diffusa utsläppen, har fått för miljöproblemen. Miljöproblemen passerar gränserna inte bara med luft och vatten, utan även med varuströmmarna. Det är, för att ta ett tydligt exempel, viktigare både för Sverige och Europa vad 350 miljoner kan göra tillsammans -- de som finns i EG och EFTA-länderna -- än vad vi som är 8,5 miljoner ensamma kan göra. För att driva på det arbetet är då EG ett nyckelforum. Den svenska strategin är att vi skall finnas med där för att driva på. Vi skall ställa tuffa krav och försöka få EG med på dessa krav. Vi skall välja en väg för harmonisering som stegvis går mot en högre nivå. Denna nivå skall bli gemensam först när vi nått varandra på den högre nivån. Vi har varit mycket framgångsrika i det arbetet. EGs miljökommissionär Ripa de Meana föreslog nyligen att EGs miljödirektiv eller normer skall utarbetas i två steg. Den första nivån utgörs av den existerande bästa tekniken. Den andra nivån innebär framtida teknik. Till detta kopplas någon form av ekonomiska styrmedel för den högre nivån. Detta förslag tycker vi är mycket tilltalande dels för att den grundläggande nivån kommer att krävas av alla -- även de ovilliga måste klara detta för att få tillgång till marknaden --, dels för att förslaget ger utrymme för att gå längre och driva på den tekniska utvecklingen. På så sätt kan en framtida obligatorisk högre nivå förberedas. Detta är vår strategi. Det är t.ex. det som ligger bakom det förslag om miljöklasser för fordon som kammaren nu skall ta ställning till. Jag har själv den erfarenheten att miljösamarbetet i EG kommer att vara till stor nytta för miljöskyddet i hela Europa. Utvecklingen är för närvarande väldigt dynamisk. Det styrks av våra erfarenheter av EEC-förhandlingarna, som vi i stort sett nu klarat ut. Vi kommer inte att tvingas sänka våra ambitioner. Det vet vi redan, för det har vi förhandlat klart om. Vi har varit framgångsrika på speciellt två områden. Vi kommer, det är min övertygelse, att kunna få med EG på att ta ytterligare ett steg i mitten på 90-talet. Det står i propositionen. Det andra gäller kemikaliefrågorna. Vi behöver på det området inte på någon punkt sänka våra ambitioner. Vi har däremot blivit direkt ombedda av EG att hjälpa dem att förbättra sitt kemikaliedirektiv. En särskild arbetsgrupp arbetar för närvarande med dessa frågor. Arbetsgruppen är gemensam för EG och Sverige. Det är mycket unikt. För någon månad sedan hade vi ett EG--EFTA seminarium. Vi gick där i detalj igenom hur man skulle se på olika problem på detta område. Vi tror att vi genom att driva frågorna på detta sätt kan spela en viktig roll i det fortsatta arbetet. Det är inte bara Europas miljösituation som vi ett nära samarbete med EG kan påverka. Vi kan genom gemensamma strategier påverka det internationella förhandlingsarbetet inför 1992. Det var precis det som hände i Bergen i maj 1990, på CFC-förhandlingarna i London i juni förra året och på klimatkonferensen i Genève i november. Ett sådant aktivt samarbete har vi också när det gäller att ge stöd och hjälp till Öst och Centraleuropa. Den nya öppenheten har ju avslöjat en förfärande situation i dessa länder. Jag tänker inte ägna mig åt så billiga saker som att skylla allt det på kommunismen. Vi socialdemokrater underkänner faktiskt både kommunismen och kapitalismen när det gäller att klara ut miljöproblemen. Ett resonemang kring dessa frågor finns som en mycket viktig del med i vårt nya partiprogram. Vi tror att man måste söka en annan lösning, en lösning som sätter människan och miljön före både statsnyttan och marknaden. Det är det bidraget som vi tror att vi har att komma med både i Europa, Öst och Västeuropa, och på världsscenen. Vi tror, i all ödmjukhet, att det är något mycket fint att komma med. Det betyder att besluten i dessa avgörande frågor om hur gemensamma resurser används skall fattas av människorna själva och av deras valda representanter. Ett av de starkaste argument jag känner till för det vi ibland brukar tala om som ekonomisk demokrati är just resurshushållningen och omsorgen om miljön. Vi har också i det arbetet varit pådrivande, som kammarens ledamöter vet. Ett exempel är att vi kallade dem till konferens om Östersjöns miljö som hölls i Ronneby i september 1990. Det arbetet har nu framskridit långt. Alla länder har redovisat sina nationella program. Arbetet med det gemensamma aktionsprogrammet pågår, och det kommer i början av nästa år att hållas ett miljöministermöte där detta aktionsprogram skall läggas fast. Arbetet skall vara i gång under 1993, i enlighet med de åtaganden som gjordes i Ronneby. Det som är intressant med åtagandet är att det just utgår från mål som är klart och kompromisslöst relaterade till hälsan och miljön. Vi kommer nu också att hålla ett alleuropeiskt miljöministermöte i Prag i midsommar. Det är första gången i mitt liv som jag lämnar Sverige en midsommarafton, men jag tycker att detta är så viktigt att jag gärna gör det. Där kommer Europas alla miljöministrar, inkl. EGs, att träffas för att diskutera hur Västeuropas solidariska stöd till återuppbyggnaden och miljöarbetet i Östeuropa skall kunna ske. Inte minst skall vi diskutera hur ekonomiska resurser skall kunna kanaliseras så effektivt som möjligt. Karl Erik Olsson får kalla det en ''fond'' eller vad han vill, men det viktiga är ju att vi får resurser till detta angelägna arbete. Vi har både i samband med Östersjöarbetet och nu inför Pragmötet lyckats intressera de stora ,internationella finansinstituten att direkt ge sig in i projekten. Vi har lyckats mobilisera EG till att säga att det är önskvärt att så mycket som möjligt av den europeiska utvecklingsbankens resurser används för miljöinsatser i Östeuropa. Jag tycker då att vi har gjort ett gott arbete när det gäller att uppfylla de önskemål som även denna riksdag har framfört i denna väldigt angelägna fråga. Samarbetet för miljön, som blir allt viktigare i Europa, har dessutom på ett verksamt sätt kunnat bidra till att stödja de krafter som arbetar för frihet och demokrati i Östeuropa. Det har t.ex. genom ett mödosamt förhandlingsarbete varit möjligt att se till att de baltiska staterna nu deltar i Östersjösamarbetet. Det gjorde de vid det möte som hölls i Stockholm i maj. Jag tror att vi kommer att lyckas också med Pragmötet. Jag hade svårt att förstå när Karl Erik Olsson framförde kritik mot att propositionen bestod av massor av fragmentariserade förslag där man inte kunde se mönstret. Om det är något som är påtagligt i den här propositionen om en god livsmiljö, är det att den ställer sig principiellt och kompromisslöst på ekologins grund, på hälsans och miljöns grund. Den innebär att man lägger fast några oerhört viktiga principer och att man också visar hur dessa skall genomföras -- det är därför vi har med alla de konkreta förslagen. Där redovisas hur vi skall gå från reparerande till förebyggande arbete, hur vi skall bära oss åt för att från början ställa de rätta kraven, hur vi från början skall utforma produktion, infrastruktur och livsstil på rätt sätt så att de blir rena och resurshushållande, hur vi går från krav på bevis för att något är farligt till den s.k. försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen samt den omvända bevisbördan. Förslaget om myggmedlen är ingen liten fråga i sammanhanget. Det är ett exempel på att en myndighet tillämpar denna princip gentemot stora multinationella kemiföretag. Då får dessa företag vara så goda att bevisa att deras produkt är ofarlig. Men de har inte lyckats med det. Det gäller då att med användning av substitutionsprincipen se till att produkten blir ofarlig. Vi skall väl tycka att det är bra att myndigheterna vågar ta striden med de stora industrijättar som säljer sina produkter på den svenska marknaden. Det lilla exemplet är inte betydelselöst när det gäller att stå fast vid tillämpningen av en mycket viktig princip gentemot mycket starka intressen; det är nämligen vad det handlar om.

Detta tillämpas sedan på samhällslivets alla områden. Jag skall inte nu gå igenom dem ett för ett, men jag skall ta upp ett område som är mycket viktigt och som jag vet att utskottet också har lagt ned mycket arbete på, nämligen omställningen av de areella näringarna och naturvården. Liksom på andra områden har vi på detta nu ställt upp klara miljömål för omställningen. Vi har sedan vi kom tillbaka i regeringsställning 1982 också tillfört naturvården betydande resurser, t.ex. vad gäller anslag för inköp av mark för naturvård. Det anslaget låg stilla under hela den borgerliga regeringsperioden, mellan 1976 och 1982. Sedan 1982 har den mark som skyddas som naturreservat utökats från 8 000 till 18 000 hektar. Anslaget har ökats med 250 %. Vi har tillfört pengar för landskapsvård, för vård av hotade arter och kulturminnen och för restaurering av Men det arbete vi inledde 1985 med en inventering av hur mycket urskog som behöver skyddas för att vi skall kunna bevara den biologiska mångfalden har ju visat på större behov än dem vi från början räknade med. Det initiativ den socialdemokratiska utskottsgruppen har tagit för att ytterligare stärka detta anslag till 140 milj.kr. förbättrar naturligtvis läget. Jag tycker emellertid att vi måste vara så ärliga mot varandra att vi erkänner att vi via statsbudgeten aldrig kommer att komma i närheten av målet om att säkerställa den biologiska mångfalden och att vi därför måste kräva ett större ansvar av markägarna och de areella näringarna. I processindustrin är det numera en även i lag självklar princip att utövaren skall tåla de inskränkningar som miljöskyddet kräver. Nu har vi kommit till en punkt då en sådan princip måste gälla även naturvården och den biologiska mångfalden. Utskottets uttalande på den här punkten stämmer också väl överens med vad som sägs i propositionen om målen för politiken och de grundläggande principerna liksom med beslut vi fattade på vår partikongress i höstas. Hur viktiga delar av dessa målsättningar skall förverkligas skall nu diskuteras i den skogspolitiska utredningen, i miljölagstiftningskommittén och även i den uppföljning som skall göras av den livsmedelspolitiska omställningen. Andra frågor behöver däremot diskuteras ytterligare, och regeringen kommer därför redan på torsdag att tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp som skall utreda hur principen om ett ökat kostnadsansvar kan få större tillämpning inom de areella näringarna. Utredningens uppdrag inkluderar också en översyn av reglerna för intrångsersättning i samband med att pågående markanvändning försvåras till följd av en ökad naturvårdshänsyn. Detta arbete skall vara klart före utgången av detta år. Vi tar oss alltså an det uppdrag som riksdagen ger oss med stor snabbhet. Herr talman! Jag har stor respekt för andra partiers ambitioner. Det är nämligen ovedersägligen så att den allmänna ambitionsnivån på senare år har höjts högst väsentligt. Men jag känner ändå en mycket stor oro inför tillträdandet av en borgerlig regering, ledd av högeralliansen med moderaterna som största parti och tokhögern som stödparti. Den sista punkten har inte diskuterats mycket, men jag menar att man inte kommer runt den, eftersom en eventuell borgerlig regering blir beroende av Ny demokrati. Ny demokrati värvar sina röster att vädja till det allra sämsta hos människor, vilket är en helt oanständig politik i fråga om miljön. Partiet vädjar nämligen till människors vilja att slippa vara med om de åtaganden och uppoffringar som krävs för vår miljö. När högeralliansen, dvs. moderaterna och folkpartiet, nyligen redovisade sin vision av hur Sverige skall rivstartas nämndes knappt miljön. Den fanns inte med mer än i en bisats i programmet. I stället är det de hårda, krassa, ekonomiska frågorna som dominerar. För högeralliansen är det plånboksfrågorna och egoismen som styr, det kommer man inte ifrån, och det kommer att påverka också miljöpolitiken. Det gör m orolig, eftersom jag vet att svenska folket vill något annat.Vi är beredda att slåss för att miljöfrågorna skall få vara viktiga också i svåra och dåliga tider. Det finns här faktiskt en skilnad. När vi socialdemokrater redovisar vår politik -- vare sig det handlar om krisprogram eller vår vision i valplattformen om vår uppgift på 90-talet -- är kampen för en god livsmiljö en av politikens fem huvudfrågor tillsammans med rätten till arbete, den sociala välfärden, en stark ekonomi och den internationella solidariteten. Vi vill kunna fortsätta att driva politiken på den grunden, där miljöfrågorna är en av våra absolut avgörande framtidsfrågor, den som skall finnas med i goda och dåliga tider.

Herr talman! Om jag hade varit Birgitta Dahl skulle jag inte ha tagit upp frågan om de areella näringarnas omställning i samband med den här debatten. Vi får om en vecka anledning att här i kammaren återkomm t.frågan om odlingslandskapet, så vi kan ta den debatten då. När det gäller intrångsersättningen blev jag litet orolig över vad miljöministern sade om en interdepartmental utredning. Jag vill från miljöministern få bekräftat att regeringen är inne på samma linje som jordbruksutskottets majoritet, nämligen att det inte handlar om att frångå grunderna i 1987års beslut om intrångsersättning, utan att det handlar om att diskutera vilka skyldigheter en markägare har under pågående markanvändning. Detta vill jag säga -- innan jag glömmer bort det -- med anledning av vad Birgitta Dahl sade i slutet av sitt anförande. Låt mig nu börja från början. Birgitta Dahl började sitt anförande på ett sätt som jag gillade. Mot slutet av anförandet hade hon en kommentar om hänsyn till människa och miljö i stället för statsnytta eller socialism och marknad, vilket jag egentligen också gillar. Det låter nästan som mitt försök till beskrivning av ekohumanismen. Utifrån detta skulle vi kanske kunna bli ense. Så finns det en del andra saker. Bl.a. sade Birgitta Dahl att tonen i mitt anförande var tråkig. Jag är lite ledsen över att det var nödvändigt att ha en sådan ton. Arbetsbördan är en sak, och jag har inte klagat över att det är jobbigt; det får man ta på sig om man går in i den här situationen. Bekymret är däremot att vi har fått för mycket att göra och för många frågor att ta ställning till på för kort tid. Det är en ny erfarenhet, och kanske skall vi lära av den. Jag är tacksam för kommentaren om att vi kanske skall ha det på ett annat sätt när vi väl har lärt oss ordentligt. Förra gången gick det bättre, men den här gången kände vi på oss att vi inte nådde det resultat vi var ute efter. Jag har också tagit upp frågan om vi gör rätt. Jag vill gärna upprepa den fråga jag ställde inledningsvis: Har detaljrikedomen och teknokratiseringen blivit så stor att detta döljer dramatiken i miljöförändringarna? Jag har sagt att miljöpropositionen är ett exempel på ett ambitiöst och detaljerat men även fragmentariskt arbete. Jag har alltså även sagt ambitiöst. Frågan är bara om vi klarar av att arbeta på det här sättet eller om vi måste ta tag i problemen mera från grunden. Jag tror att det blir nödvändigt att dela upp debatten om miljöfrågorna, så att de finns med oss i hela det politiska arbetet året runt i riksdagen.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att miljöministern visar ett så stort engagemang för de internationella frågorna på miljöområdet. Jag hoppas verkligen att Sverige vid Brasilien-mötet agerar mycket kraftfullt för att förändra miljösituationen i världen. Jag läste just Strongs uttalande i samband med besöket i Sverige: Varje människa i västvärlden måste se sig själv som en säkerhetsrisk. Vår slösaktiga och resurskrävande livsstil är ett hot mot hela jordens miljö. Just detta blev inte särskilt mycket belyst av miljöministern när hon talade om just den kommande Brasilien-konferensen. Det verkar som om vi skulle kunna fortsätta på samma sätt som tidigare. Jag känner att det måste bli en annan satsning, där självtillitsbegreppet finns med både i i-världen och i u-världen. Jordens resurser måste fördelas på ett helt annat sätt än hittills, om vi över huvud taget skall kunna klara de globala problemen. Sedan till den areella näringen och den nuvarande svenska jordbrukspolitiken. Jag känner stor osäkerhet om huruvida miljömålet har blivit vad det borde ha blivit. Våtmarksrestaureringen är naturligtvis en satsning som måste stimuleras, eftersom den är viktig i sammanhanget. Risken är faktiskt att vi planterar igen mycket av de värdefulla ängsmarkerna, där det finns ett rikt biotopliv som bör bevaras. En internationell fråga är regnskogsskyddet. Vidare har vi skyddet för våra fjällnära skogar. Dessa frågor bör också tas upp. Jag skulle vilja veta hur miljöministern i nuläget ser på just våra fjällnära skogar.

Herr talman! Miljöministern inledde med en vacker dikt som bl.a. handlade om att gräset luktade så gott att man ville äta det. Jag hoppas att vi inte skall förväxla detta med att bita i gräset, vilket vi definitivt inte har för avsikt att göra när det gäller vänsterpartiets miljöambitioner. Miljöministern yttrade många vackra ord och hade många synpunkter som jag delar; behovet av höga ambitioner avseende det globala arbetet och nödvändigheten av att skapa en motvikt mot världsgiganterna USA och Japan, som ständigt framträder som bromsklossar när det gäller de internationella miljöambitionerna. Det jag inte tyckte om var den attityd av självgodhet som jag tyckte präglade miljöministerns anförande. När man lyssnade kunde man nästan få känslan av att det bara var att slå sig till ro, för regeringen har redan gjort allt som kan göras. I denna den bästa av världar går allt åt rätt håll. Då får man nypa sig i armen, tänkta efter och inse att problemen är oerhörda och att vi i verkligheten faktiskt ännu inte har vänt utvecklingen. Jag tycker att en mer ödmjuk hållning kanske skulle passa bättre. Miljöpolitiken är kompromisslös, säger miljöministern. Nej, det är just det den inte är. Jag delar t.ex. ambitionen för biståndet, men tycker därför inte om att 700 miljoner används för flyktingmottagning i Sverige. I fråga om den internationella handelspolitiken har vi lagt fram yrkanden om att Sverige skall vara mer drivande när det gäller miljöaspekterna. Jag undrar om miljöministern är nöjd med den miljömedvetenhet som i dag präglar handelspolitiken. Vi vet att det inom GATT instiftades en miljökommitté 1972, för att belysa dessa aspekter. Denna kommitté har ännu inte sammanträtt en enda gång. Har Sverige då gjort allt för att driva på utvecklingen så att den internationella handeln kan ske med produkter som tillverkas på miljömässigt acceptabla villkor, så att vi kan komma bort från det som kallas grön dumpning? Det pratas annars om att dumpning inte skall vara tillåten i internationell handel. Men att producera varor på sådant sätt att man ödelägger miljön, vilket är en typ av grön dumpning, är fortfarande tillåtet. Vi i vänsterpartiet tycker inte att Sverige har gjort tillräckligt. Att bygga Öresundsbron, är det att lunka på i samma gamla resursslösande utveckling eller är det att bryta mönstret och börja något nytt? Vi tycker inte att det är att bryta mönstret och gå in för en mer resurssnål utveckling i vårt land. På tal om EG-strategin måste jag säga att jag blir förvånad. Tänk att det förut var så oerhört svårt att i internationella sammanhang få gehör för våra starka ambitioner och tänk att det helt plötsligt är så lätt bara för att vi har sagt att vi skall gå med i EG. Jag är inte riktigt övertygad om att det kan vara så enkelt att vi, bara för att vi är positiva till EG, plötsligt får gehör för allting. Jag skulle gärna vilja höra hur vi skall bevara vår handlingsfrihet vid denna EG-anpassning. Kan vi fortsätta att ha den pådrivande roll som vi annars har haft i internationellt konventionsarbete? Hur blir det med uppföljningen, som är EGs stora problem? Visst kan man utforma direktiv, men finns det ingen uppföljning hjälper direktiven inte stort. Hur kommer det att bli med den saken?

Herr talman! En gång i min ungdom föll mina ögon på en diktrad av Edith Södergran: Det tillkommer mig icke att göra mig mindre än jag är. Det är klart att vi skall vara ödmjuka. Det är klart att vi också skall vara medvetna om att oerhört mycket finns kvar att göra. Men om man, som Annika Åhnberg beskriver det, är en pessimistisk optimist, dvs. det jag skulle vilja kalla en människa som blir pessimist när man ser på tillståndet i världen, men som måste vara optimist för att kunna göra något åt det -- någon annan väg finns inte -- då skall man också få lov att tala om konkreta resultat, ljuspunkter i mörkret, annars orkar man inte hålla på. Sedan kan vi ha olika synpunkter på hur vi skall resonera. Men jag tyckte att det fanns behov av litet kamp mot det jag brukar kalla för den mentala försurningen i miljödebatten. Så enkelt var det med det. Till Karl Erik Olsson och andra som har tagit upp frågan om utredningsuppdraget vill jag säga att detta självfallet har sin utgångspunkt i det uttalande som riksdagen gör. Men där finns behov, det är precis det riksdagen säger, att klargöra hur ett vidare ansvar skall kunna utkrävas av näringen. I det underlag som finns för regeringens beslut står det, som framgår inledningsvis av jordbruksutskottets uttalande med anledning av 1991 års miljöproposition: bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om hur bedömningen av här behandlat slag kan påverka nuvarande regler för intrångsersättning. Utskottet förutsätter att detta kan ske med utgångspunkt i de grundläggande principer - -. Detta är uppdraget. Det är klart att det kommer att innebära att ett större ansvar kommer att utkrävas. Jag trodde att man var överens om att det måste bli så om vi skall kunna värna om den biologiska mångfalden i Sverige. Det går inte att komma till u-länderna och ställa krav på skydd av regnskogen om vi inte kan klara att ställa tydliga krav hemma, till skydd för den biologiska mångfalden. Det måste innebära att vi ställer större krav på oss själva. Det är en stor del av den solidaritet vi måste visa. Vi får inte ställa större krav på dem, som är fattigare än vad vi är, än vi ställer på oss själva, när vi skapar grunden för vår utveckling. Ja, Sören Norrby, det är just det, att det inte står något om miljöfrågorna i ert progam, som är avslöjande. I vårt program för att bekämpa krisen och skapa tillväxt samt i vår ekonomiska politik, som den beskrivs i finansplanen, är uppgiften att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt, god miljö, ansvarsfull resurshushållning är av politikens huvudmål. Det gäller också för den ekonomiska politiken. Det är precis det som är skillnaden mellan oss och er. På den punkten finns det en skillnad. Jag hoppas att ni ändrar er, men som det är nu finns det en klar skillnad. Det är det som gör mig så orolig. Jag är alldeles övertygad om att det finns en ideologisk grund för detta. Vi är beredda att sätta omsorgen om människan och miljön före äganderätten. Att vi redan i dag är ett föredöme, Ivar Virgin, visar en OECD-studie som publicerades i början av året. Vi ligger långt före andra länder när det gäller att minska koldioxidutsläppen, även per person. Vi har redan gjort mycket mer än det andra nu diskuterar om man kan åta sig som nästa steg, efter det att man fått ned utsläppen till den nivå man har i dag. När England, Tyskland och USA diskuterar att minska koldioxidutsläppen med 20 % jämfört med de 36 % vi redan har klarat, gör de det från en nivå som ligger dubbelt så högt som vår, alltså 50 % över vår nivå. Det är stor skillnad. Vi ligger dessutom före när det gäller CFC-avvecklingen och klimatpåverkan totalt. Men vad är det för klimatstrategi ni moderater har att komma med? Det är ett evigt kärnkraftsberoende, ingenting annat har ni att komma med. Ni har motsatt er en rad av de förslag som vi har fått igenom här i riksdagen när det gällt att i handling minska koldioxidutsläppen. Det gäller t.ex. miljöklasser på bilar, höjd bensinskatt inkl. koldioxidskatt, minskade hastigheter på vägar. Allt sådant som verksamt kan bidra till en minskning av utsläppen motsätter ni er. Det enda ni har är ett evigt kärnkraftsberoende. Men det behövs bara att ett par reaktorer behöver ställas av på grund av säkerhetsskäl, så bryter ni igenom koldioxidtaket. Vad är det att ha som klimatstrategi?

Herr talman! Jag håller med Annika Åhnberg på en punkt. Det gäller då detta med Birgitta Dahls självgodhet. Trots alla förklaringar som har getts tycker jag att socialdemokraternas miljöpolitik i stor utsträckning präglas av just självgodhet. Jag skulle vilja rekommendera Birgitta Dahl att inte ens hosta i sitt glashus. Birgitta Dahl tar upp kolidoxidproblematiken. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt. Jag tycker alltså att om Sverige skall vara ett föredöme måste riksdagens beslut från 1988 kvarstå. I dagsläget gäller det utsläpp omfattande ungefär 61 miljoner ton. 1987, som är ett rimligt basår, var motsvarande siffra 65 miljoner ton. Vi har alltså kommit en bit på vägen. Men det är utomordentligt illavarslande om vi nu skall överge det här målet. Vi vill ha ännu hårdare krav och tycker därför att det är nödvändigt att minska utsläppen med 20 % fram till år 2005 för att därmed uppfylla Torontokonferensens krav. En metod är att konsekvent beskatta koldioxidutsläpp. Då blir det automatiskt en stimulans för biobränslen. En annan metod är att sätta upp miljömål för vägtrafiken. Utsläppen av CO2 får inte vara högre år 2000 än vad de är i dag. Det här är tuffa målsättningar. Vidare bör fjärrvärmen vara momsbefriad. Det skulle också innebära en stimulans när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Beträffande sopförbränning av källsorterat avfall kan man se likheter med förbränningen av biobränslen och den bör tillåtas, ja, t.o.m. stimuleras. Vi tycker inte om resemomsen. Den är negativ för kollektivtrafiken. Sedan tycker vi att förmånsvärderingen på bilsidan är felaktig. Dessutom tycker vi att investeringarna i järnvägar har blivit alltför små. Därför har vi förslag om 500 miljoner extra i det avseendet. Vidare tror vi att en förnyelse av det svenska vägnätet utgör en viktig del i det här sammanhanget. Avslutningsvis vill jag återge vad den finländske filosofen Georg Henrik von Wright har sagt: Att försona naturen och tekniken bör vara vårt mål, och det kan lyckas om vi med framåtanda och idérikedom använder och vidareutvecklar vårt vetande om naturens villkor. Som politiker tycker jag faktiskt att det är klokt att arbeta i den anda som kommer till uttryck i det uttalande som jag här har återgett. Då kan vi höja livskvaliteten för våra efterkommande, och våra egna liv kan få en djupare mening.

Herr talman! Miljöministern svarade inte på min fråga om hur det förhåller sig när det gäller självtilliten och fördelningen av jordens resurser -- såvida inte det uttalande som har gjorts utgör ett svar, nämligen att vi inte kan ställa större krav på uländerna än vi ställer på oss själva. Men i så fall är risken mycket stor att vi, med tanke på de krav som vi i dag ställer på oss själva, går mot en katastrof. Jag har fått uppfattningen att vi inte ställer några krav på oss själva när det gäller att minska resursutnyttjandet. Vi importerar t.o.m. en hel del regnskog, trots att vi säger att regnskogen är en av de saker som vi vill bevara. Dessutom fortsätter skövlingen av den fjällnära skogen. Vi planterar på viktiga marker, på marker som från biotopsynpunkt exempelvis borde bevaras i den nya jordbrukspolitiken. Här måste vi få klarhet om vad som gäller. Vi kan inte ställa krav på u-länderna och tro att vi skall klara situationen över huvud taget om vi inte själva vidtar mer konkreta åtgärder på hemmaplan. Vi måste göra klart för oss själva att det vi håller på med inte leder till en hållbar utveckling. I stället utnyttjar vi alldeles för mycket av jordens resurser. I den rika delen av världen, där 20 % av alla människor bor, förbrukas 80 % av jordens resurser. Det måste bli en ändring beträffande den fördelningen om u-länderna över huvud taget skall ha en chans. En annan fråga som Birgitta Dahl debatterade med moderaternas representant gäller klimatstrategin. IAEA har i dag gått ut med information om att man tänker satsa på kol och naturgas. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan om huruvida Sverige kommer att agera för att långsiktigt hållbara alternativ kommer med. Jag tänker då på t.ex. kärnkraften. Vi vill nu att användningen av denna skall upphöra. Jag hoppas verkligen att miljöministern ställer upp på det kravet. Dessutom är det nödvändigt att se till att icke önskvärda alternativ inte blir aktuella. Vi måste alltså se till att just sådana alternativ som behövs verkligen blir aktuella för att på det sättet möjliggöra en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling. En viktig fråga är: Kommer riskerna med kärnkraften vad gäller hälsa och miljö att tas upp på mötet i Rio?

Herr talman! Låt mig säga att jag till fullo delar miljöministerns uppfattning om markägarnas ansvar i framtiden för de ökade ambitionerna när det gäller naturvården och bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är verkligen så att vi måste ställa höga krav här hemma för att med någon kraft kunna hävda samma sak i internationella sammanhang gentemot andra länder. Jag är väldigt glad över att vi i vänsterpartiet har kunnat vara med och i utskottet driva fram ett majoritetsförslag som i praktiken kommer att ge markägarna möjligheter till det ideella engagemang som en del partier har krävt. Ideellt engagemant måste, såvitt jag tolkar begreppen, betyda att man gör insatser utan att kräva ekonomisk ersättning för det. Detta med ideellt engagemang är förvisso en rättighet, men också en skyldighet.

Inte heller fick jag svar på frågan hur man kan förena ett projekt som Öresundsbron med en inställning som bygger på att vi måste minska framför allt utsläppen från trafiken, att vi måste slå in på ett nytt sätt att fungera och att vi måste tänka på resursbevarande i största allmänhet. Jag tycker att det är beklagligt. Miljöministern talade tidigare om Ny demokrati och kallade det för tokhögern och sade att partiet vädjar till de sämsta sidorna hos människor, vädjar till att människor inte skall ta ansvar för miljön. Om man samtidigt betänker att det här är ett parti som enligt opinionsundersökningarna får över 10 % av rösterna, tycker jag att det avslöjar att miljöministern i grunden måste ha en ganska negativ syn på människors miljöengagemang och miljömedvetenhet. Jag för min del tror absolut inte att Ny demokrati vinner gehör därför att partiet vädjar till människors sämsta sidor eller uppmanar människor att strunta i miljön. Jag tror att Ny demokrati vinner gehör därför att det som uppfattas som det politiska etablissemanget i så hög grad har exploaterat människors miljöintressen.

Jag tror att det bästa som de partier, som bör känna sig träffade av dessa synpunkter, kan göra är att se till att få miljöpolitiken att gå ihop med politiken i helhet. Då behöver inte människorna -- jag är övertygad om att människorna har en stark känsla för miljön -- sympatisera med Ny demokrati för att uttrycka protest mot eller missnöje med det politiska etablissemanget.

Herr talman! Dess värre är det så att även om det är en majoritet hos svenska folket i dag som känner mycket starkt för miljön, så finns en underström av någon sorts revolt bland en del människor mot att ta på sig de åtaganden och de uppoffringar som krävs för att vi skall kunna klara det här genom en omställning av den egna livsföringen. Och det är faktiskt så, Annika Åhnberg, att bland dessa människor fiskar Ny demokrati och moderaterna röster. Det finns andra skäl till att Ny demokrati drar till sig folk. Men det är alldeles uppenbart att Ny demokrati drar till sig röster genom att lova att man inte skall ha några som helst restriktioner på bilismen, vi skall ha mycket mer av kärnkraft. Det finns en grupp människor som partiet drar till sig på detta vis. Partiets politik är alldeles glasklar. Det som skrämmer mig är tanken på att vi får ett sådant valresultat att Ny demokrati och moderaterna tillsammans får 30 % eller mer av rösterna. Vad kan ni i så fall sätta upp mot dem, Sören Norrby och Karl Erik Olsson? Hur skall ni hantera detta problem? Det blir svårt. Ni kommer inte att kunna tvinga igenom era idéer. Det finns flera punkter där moderaterna -- nu talar jag om moderaterna, inte om Ny demokrati -- representerar en linje som oroar mig mycket. Vi har drivit diskussioner om klimatfrågor, där moderaternas enda praktiska alternativ är evigt kärnkraftsberoende. Moderaterna kan säga att de sätter upp höga mål för trafiken, men vad spelar det för roll när de sätter sig emot varje konkret förslag som redovisas i kammaren för att minska trafikens miljöeffekter? Det är vad ni gör på punkt efter punkt. Först under den borgerliga tiden mellan 1976 och 1982 lyckades ni förhala arbetet med att införa bilavgaskraven i sex år. Därefter har ni satt er emot varje enskilt förslag. Jag gav några exempel i min tidigare replik. Detsamma gjorde ni med kemikaliearbetet. Ni stoppade upp arbetet i sex år. Det var först efter det att vi hade kommit tillbaka 1982 som vi kunde genomföra det utredningsarbete som ledde till den nya lagen och till kemikalieinspektionen. Ni ville att vi skulle lägga oss platt på marken för EG när det gäller kraven. Ni har aldrig någonsin gått före på det sätt som vi med heder har gjort. När det gäller naturvården har ni alltid varit emot den lagstiftning som vi har till skydd för naturen, naturresurslagen och strandskyddet. Ni vill försvaga den igen. Hur skall det gå i samband med en EG-anslutning och ett öppnare samarbete i Europa att skydda allemansrätten med moderaterna som det mest inflytelserika partiet i en eventuell borgerlig regering? Det är ju detta som utgör hotet mot allemansrätten i samband med en EG-anslutning, inte våra grannar ute i Europa som bör få komma hit och njuta av Europas sista vildmark. Vem är det som skall förhandla in Sverige i EG? Är det moderaterna, som vill använda EG som ett bräckjärn mot både välfärden och miljöpolitiken och som anser att vi skall lägga oss platt för dem som vill minst i ett område styrt av marknaden? Eller är det vi socialdemokrater, som är beredda att driva miljökraven väldigt hårt, som skall sköta förhandlingarna? Till Annika Åhnberg vill jag säga att vi har tagit initiativ både i GATT och på andra håll för att få till stånd en anpassning av handelsreglerna till miljökraven, så att det blir en harmonisering på miljöns villkor, inte en harmonisering som utgör ett hinder för miljöarbetet. Ett skäl för att gå med i EG är ju att de beslut som där fattas blir tvingande och därmed automatiskt innebär att man kontrollerar att överenskommelserna följs. Vi framför också som en mycket viktig fråga inför 1992 års konferens att vi måste få samma starka skydd för miljökraven som man internationellt har för handelsreglerna.

Herr talman! Miljöministerns avslutning i den här debattens första omgång vittnar om en skrämmande nonchalans mot andra partiers arbete och uppfattning. Hon talade om att vi moderater skulle utgöra ett bräckjärn mot välfärd och miljö. Det är skrämmande ansvarslöst av en person i den ställning som miljöministern har att säga detta i Jag behöver bara nämna ett av många förslag som vi har gått i bräschen för. Det var t.ex. när vi gick i förväg, innan obligatorisk avgasrening på bilar infördes, och föreslog skatterabatter. Vi blev då nedröstade av miljöministerns parti. Dessbättre fick vi så småningom stöd från andra partier i riksdagen, och till sist lyckades vi tvinga socialdemokraterna att lägga fram ett förslag i den riktningen. Tala om bräckjärn! Socialdemokraterna har tvärtom många gånger satt lås för åtgärder som föreslagits av andra partier. Vi beklagar detta djupt. Miljöministern sade vidare att vi moderater vill ha evigt kärnkraftsberoende. Det är också ett ansvarslöst påstående. Jag behöver inte gå in på det i detalj. Vi moderater lägger oss platt till marken för EG, sade miljöministern, och vi utgör ett hot mot allemansrätten. Herr talman! Vi moderater arbetar mycket nogsamt och seriöst med EG-frågorna. Vi misstror inte EGs ambitioner när det gäller miljön och inte heller när det gäller ansvaret för naturen. Vi vill självfallet bevara allemansrätten. Jag tror att den natur och den allemansrätt som finns i Sverige är ett föredöme för andra länder. Det är skrämmande om man inte tror att också människor i andra länder kan ta ansvar för miljö och natur. Vi moderater har också hårdare än kanske något annat parti betonat det personliga ansvaret. Till sist är det så, herr talman och fru miljöminister, att det krävs ett personligt ansvar om vi över huvud taget skall kunna komma till rätta med de miljöproblem som vi har i vårt samhälle. Herr talman! Dagens debatt kring miljöpolitiken är uppdelad i ämnesområden, vilket har överenskommits för att få en någorlunda sammanhållen debatt. I detta andra avsnitt, som jag skall beröra, är det tänkt att frågorna kring övervakning av miljöområdet, återställning av miljöskadade områden, särskilda frågor om industrin, enskilda utsläppskällor samt varornas miljöpåverkan från råvara till avfall skall tas upp. Vissa frågor med anknytning till trafiken kommer också att beröras i detta avsnitt. Jag skall något ta upp en del av detta stora område. Herr talman! Vi moderater har sedan lång tid tillbaka krävt att olika ekonomiska styrmedel skall användas för att driva på utvecklingen i miljövänlig riktning. Principen att förorenaren skall betala är riktig. Olika ekonomiska styrmedel kan användas och delas upp i fyra huvudgrupper. För det första kan man införa miljöavgifter som i möjligaste mån skall sättas i proportion till utsläppens skadeverkningar. Vi menar att intäkterna härav skall öronmärkas för miljöförbättrande ändamål. För det andra kan man ha miljöskatter, vilka i möjligaste mån också skall sättas i proportion till utsläppens skadeverkningar, men de skall tillfalla statskassan. För det tredje anser vi att man bör kunna pröva s.k. överlåtelsebara utsläppsrätter. Detta system skulle gå ut på att högsta tillåtna utsläppsnivå fastställs för ett visst område. Avsikten är sedan att nivån successivt skall minska. Metoden har använts utomlands och meningen är att företagen skall kunna komma överens om utsläppsrätter i syfte att åstadkomma det totalt bästa resultatet för miljön. Det fjärde styrmedlet är ekonomiska stimulanser, som syftar till att stimulera fram en övergång till mera miljövänliga alternativ. Pantsystem kan användas för att få fram ökad återvinning och återanvändning. Skatterabatter är också ett sätt, vilket redan -- på moderat initiativ -- prövats med gott resultat då det gällde katalysatorrening av bilavgaser. Dessa styrmedel skall komplettera de administrativa regleringarna på miljöområdet. De bör utformas på sådant sätt att miljöförbättringarna uppnås till lägsta möjliga totalkostnad. Det är också viktigt att de ekonomiska styrmedlen inte används för att stärka statskassan utan att de går till miljöförbättrande ändamål. Vi anser dock att koldioxidskatten utgör ett undantag härvidlag. Vi anser det också vara av mycket stor betydelse att åtgärderna på detta område harmoniseras med EG bestämmelserna och utformas så, att de inte försvårar ett inträde i EG. Nya skatter och avgifter som strider mot vad som kommer att gälla inom den gemensamma marknaden den 1 januari 1993 bör inte införas. Ekonomiska stimulanser bör användas för att premiera mer miljövänliga alternativ. Skatterabatter av olika typer kan användas. Om t.ex. företagen minskar sina utsläpp utöver vad koncessionsnämnden fastställt i sina krav bör dessa företag premieras. Stimulansen skall stå i proportion till utsläppsminskningen. Administrativa regleringar är oftast att föredra då det gäller ett begränsat antal kända förorenare. Vissa typer av industriutsläpp kan vara enklare att begränsa genom konventionellt koncessonsförfarande. Det är angeläget att finna kostnadseffektiva lösningar, eftersom de leder till att de ekonomiska resurserna används på ett optimalt sätt. En ökad kostnadseffektivitet innebär att man får mycket miljöförbättringar för pengarna. Vi har vid flera tidigare tillfällen redogjort för de principer som bör vara vägledande vid utformningen av de ekonomiska styrmedlen. Dessa bör -- vilket framgår av namnet -- ha en styrande effekt. Så är tyvärr inte nu alltid fallet. En rad s.k. miljöavgifter och miljöskatter tycks primärt ha tillkommit på rent fiskala grunder. Det gäller bl.a. Styreffekten är med nuvarande konstruktion ytterst svag. Då det gäller svavelskatten anser vi moderater att intäkerna härav skall användas för miljöförbättrande åtgärder, t.ex. kalkningsinsatser. Svavelskatten bör omkonstrueras till en avgift. Herr talman! Det är oroande att regeringen tycks ta miljöproblemen till intäkt för att driva igenom nya skattehöjningar, vilket är helt oacceptabelt. För att man skall kunna gå över från utsläppsmål till miljömål fordras en fungerande miljöövervakning. Det svenska miljöövervakningssystemet uppvisar brister som inte beror på avsaknad av resurser utan på organisationsmässiga förhållanden. För att man skall nå bättre naturresurshushållning är det därför viktigt att förändra formerna för tillståndsgivning, miljöövervakning och informationsflöde. Regeringen tycks inte vara medveten om detta förhållande. Den föreslår att miljöövervakningen tillförs 75 milj.kr. för den närmaste treårsperioden. Vi anser att dessa medel kan användas på ett mer framåtsyftande sätt. Redan i dag finns en mycket stor informationsmängd på miljöområdet. Problemet är att informationen många gånger varken är sammanställd eller bearbetad. Vi anser att kunskapen om miljön måste öka. Vi är däremot inte övertygade om att intensifierade övervakningsinsatser är det primära. Enligt vår mening är det i nuläget viktigare att prioritera bearbetning och sammanställning av befintliga miljödata. Regeringen föreslår att länsstyrelserna skall få ansvar för de regionala övervakningsprogrammen. I propositionen framhålls behovet av förstärkta planeringsinsatser. Behovet av ökad kunskapsuppbyggnad har en mindre framträdande roll. Regeringen tycks tro att alla problem kan lösas genom förstärkta planeringsinsatser. Detta tror vi inte på. För att miljöövervakningen skall kunna förbättras krävs att även enskilda intressenter ges ett större ansvar. Naturen följer ju inte länsgränserna. Flodområden och naturgeografiska regioner är mycket lämpligare indelningsgrunder för den regionala organisationen. Därför anser vi att organisationer av den typ som vattenvårdsförbund och luftvårdsförbund representerar skall få en stärkt ställning. En viss del av de medel som avsatts till miljöövervakning bör enligt vår mening användas för att stärka de aktörsbaserade organen. En sådan organisation skulle troligtvis medverka till att insamlad information på miljöområdet blir tillgänglig på ett helt annat sätt än i dag. I vissa andra länder utgör dessa aktörsbaserade förbund en viktig bas för övervakningsarbetet. Detta får därigenom en mer naturlig organisation. Olika intressenter kan samverka på ett mer konstruktivt sätt. Det finns enligt vår mening starka skäl för att se över hela myndighetsorganisationen på miljöområdet. Inom ramen för denna översyn bör det övervägas om det är lämpligt att slå samman kemikalieinspektionen med naturvårdsverket och på så sätt bilda ett helt nytt miljövårdsverk. Även den regionala miljövårds och tillsynsorganisationen bör ses över. Det är angeläget att den lokala och regionala tillsynsverksamheten blir effektiv. Behovet av att säkra kompetens och kontinuitet på lokal och regional och nivå är stort. För att miljöarbetet skall kunna bedrivas effektivt fordras att miljöfrågorna knyts samman med ekonomiska resonemang. Det är viktigt att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna och ständigt väga kostnad mot nytta. Genom ett bättre ekonomiskt underlag kan prioriteringar göras och resurserna kan användas mer effektivt. Vi anser att naturvårdsverket bör få utökad kompetens även då det gäller ekonomiska frågor. När det gäller kommunernas miljövårdsarbete anser vi att varje enskild kommun skall ha rätt att utveckla den organisationsform som är bäst avpassad till de lokala behoven. Kommunerna har dock vissa lagstadgade uppgifter, främst av tillsynskaraktär, på miljöområdet. Det är angeläget att kommunera fullföljer detta ansvar. Det behövs även i framtiden. Vi menar att miljö och hälsoskyddskontorens övervakningsverksamhet inte bör sammanföras med verksamheterna vid byggnadsnämnderna eller de tekniska nämnderna. Jag nämnde lagstadgad tillsynsverksamhet. Denna tillsynsverksamhet är ett led i myndighetsutövningen. Staten har i stor utsträckning vältrat över kostnaderna för denna myndighetsutövning på den som är föremål för tillsynen. Detta gäller bl.a. finansieringen av kemikalieinspektionens verksamhet. Nu föreslås att kemikalieinspektionens arbetsinsats skall utökas och att kostnaden för detta skall täckas genom ett ökat avgiftsuttag. Vi menar i princip att lagstadgad tillsynsverksamhet i första hand bör bekostas av budgetmedel. Det är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av en sådan förändring. Vi föreslog därför en utredning i syfte att klarlägga de ekonomiska konsekvenserna av att låta tillsynsverksamheten bekostas av budgetmedel, men vi har inte fått stöd för detta, vilket vi beklagar. När det gäller frågan om hur den svenska miljölagstiftningen kan EG-anpassas kan noteras att EG redan har lagstadgade miljökonsekvensbeskrivningar och dessutom håller på att utarbeta kvalitetsnormer för luft och vatten. Sverige skulle tjäna på att ta aktiv del i detta arbete. Vissa ändringar i miljöskyddslagen kan redan nu göras. I miljöskyddslagen anges krav på förprövning av miljöpåverkande industriell verksamhet. Vid denna förprövning ges en koncession, dvs. miljövillkoren för verksamheten anges i ett särskilt tillstånd. Den som överskrider föreskrifterna i koncessionen drabbas av en miljöskyddsavgift, en typ av sanktionsavgift, om överträdelsen har medfört ekonomiska fördelar för den som utövar den miljöfarliga verksamheten. Vid grova miljöbrott kan böter eller fängelse utdömas. Sanktionsavgiften har dock utdömts endast i ett fåtal fall. För att främja efterlevnaden av miljöskyddslagen förordar vi att sanktionsavgifter utgår vid alla överträdelser av koncessionsvillkoren, oavsett om överträdelsen medfört ekonomiska fördelar för företaget eller ej. De skall sättas så högt att de får en kraftig effekt. Och grova brott skall som hittills leda till böter eller fängelse. Vi var nyss inne på trafiken, och jag skall bara kortfattat ta upp den. En stor del av de luftburna utsläppen härrör från trafiken. I storstäder och tätorter orsakar trafiken problem såväl när det gäller buller som när det gäller trängsel. Under 1990-talet måste trafikens miljömässiga effekter minskas. Det går inte att lösa trafikens miljöproblem genom politisk detaljreglering. Problemen kan lösas främst genom en modernisering av trafiksystemet. Nya och mer bränslesnåla fordon, utrustade med effektiv reningsanordning, kan på kort sikt minska utsläppen i betydande omfattning. Bättre vägar och smidigare trafikföring kan också verka i denna riktning. På längre sikt kan elbilar och användning av alternativa bränslen ytterligare minska utsläppen. Denna positiva teknikutveckling måste uppmuntras. En övergång till spårbunden trafik och sjöfart är också positiv från miljösynpunkt, där nu detta är praktiskt möjligt. Vi anser att konkreta miljömål måste ställas upp. För vägtrafiken bör målsättningen vara att minska kväveoxidutsläppen med mer än 50 % till år 2000. Nära 90 % av nedfallet av kväveoxider kommer dock från andra länder. Därför är det viktigt att vi i internationella förhandlingar tar upp frågor om långtgående minskningar. Och det är viktigt att också dessa krav skärps inom EG, vilket sker successivt. Sverige bör inom EG och EFTA verka för att avgaskraven på tunga vägfordon skärps till en nivå som motsvarar de föreslagna USA-kraven för 1996. Vi menar också att utsläppen från vägtrafiken av kolväten bör minska med minst 70 % till år 2000. Och koldioxidutsläppen från vägtrafiken bör inte ligga på högre nivå år 2000 än vad de gör i dag. Naturvårdsverket bör få till uppgift att årligen redovisa hur de uppställda målen och målsättningarna har infriats. Sist vill jag säga några ord om avfallshanteringen. Vi har i reservation 120 när det gäller avfallsområdet tillsammans med centerledamöterna framhållit att olika typer av monopol hotar att hämma den tekniska utvecklingen. Renhållningsförordningen ger kommunerna ansvaret för bortforsling av miljöfarligt avfall. Vi anser att kommunerna endast skall svara för tillsyn och kontroll. Det kommunala monopolet måste upphävas. Det skulle främja teknikutveckling och tvinga fram mer kostnadseffektiva lösningar. Vidare måste arbetet under 1990-talet inriktas på att minska avfallsmängderna och samtidigt minska avfallets farlighet. För de tre kommande åren är 87 milj.kr. avsatta för forskning kring avfallshantering och miljöanpassad produktutveckling. Vi anser att forskningen främst skall inriktas på projekt som syftar till att minimera avfallsmängderna. I reservation 115 tar vi moderater upp frågan om avfallsreduceringen. Vi begär en utredning om avfallsreduceringsplaner. Vidare har vi frågan om det miljöfarliga avfallet som har vållat stora problem. Där menar vi moderater att vi bör låta marknaden få större inslag i den hanteringen. Vi anser att man skall låta den industri som ger upphov till det miljöfarliga avfallet ta hand om avfallshanteringen genom att bli delägare i SAKAB. Det skulle dels sätta press på industrin, dels skulle det skapa tydligare ansvarsförhållanden mellan myndigheter och dem som ansvarar för verksamheten vid SAKAB. En privatisering skulle kunna leda till en miljömässigt bättre avfallshantering. Regeringen och riksdagen skulle dessutom få möjlighet att ställa hårdare krav på ett industriägt SAKAB. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 60 och 235. På grund av kammarens tidsbrist har vi inte velat yrka bifall och omröstning, såsom har hotats av miljöpartiet. Vi tar ansvar för att vi kan hantera frågorna på ett vettigt sätt i kammaren.
Herr talman! Jag begärde ordet när Ingvar Eriksson alldeles i inledningen av sitt anförande sade att moderata samlingspartiet tycker att det är så viktigt med det personliga ansvaret och att det är avgörande för om vi skall komma till rätta med miljöproblemen. Varför har då Ingvar Eriksson då inte yrkat bifall till vänsterpartiets yrkande att man i sin egenskap av anställd, arbetare, skall ha större makt och inflytande över just miljöaspekterna av det man tillverkar? Det handlar just precis om att utvidga det personliga ansvaret. Jag förstår att det måste vara ett rent förbiseende från Ingvar Erikssons sida att han inte har ställt upp på den motionen. Det kan inte bara vara vissa människor som skall ha möjlighet att ta ett personligt ansvar för vad de gör. Det måste väl gälla alla. Vi i vänsterpartiet tycker att det är självklart att vägen till det personliga ansvaret går över ett större inflytande också över vad man tillverkar, hur det tillverkas och vilka effekter det får för den yttre miljön. Vi hälsar moderaterna välkomna i den krets som tycker att när det gäller miljöbrottslighet skall det inte krävas att brottet var avsiktligt för att det skall leda till ett straff. Även om man oavsiktligt har skadat miljön på grund av ett utsläpp, skall det naturligtvis leda till ett straff. Man kan dock få intrycket när man lyssnade på Ingvar Eriksson, att moderaterna skulle ha varit först med att ställa detta krav. I själva verket är det precis tvärtom. Mycket sent -- men bättre sent än aldrig -- har moderaterna sällat sig till den skara som tycker att det är självklart att man bestraffas när man skadar miljön oavsett om det var med avsikt eller inte. När det gäller trafiken är det alldeles oerhört uppenbart hur hycklande och ihålig den moderata politiken är. I det ena andetaget visar man på de stora problem som finns i trafiken, för att i nästa andetag säga att de kommer nog att lösa sig tack vare teknikutveckling och en bättre trafikföring, dvs. fler stora motortrafikleder, flera vägar runt städerna osv. Då blir det mindre miljöproblem på grund av trafiken. Men moderaterna måste inse att det förhåller sig precis tvärtom. Men vi har hittills inte sett att det bara med hjälp av teknikutveckling går att klara miljöproblemen som uppkommer på grund av trafiken. Det är lögn! Det måste till en förändring av hela trafiksystemet. Med det menar jag att det måste till en helt annan satsning på den kollektiva, den spårbundna, trafiken. Moderaterna måste egentligen inse att det är vad som behövs. Men det är inte riktigt den politik som moderaterna vill stå för.

Herr talman! Vi som åker kollektivt till och från riksdagen har för länge sedan insett att, om man skall komma till rätta med trafikproblemen räcker det inte med att sätta sig med armarna i kors och säga att vi är så beroende av bilen i detta vårt land, och som vårt land ser ut går det inte att göra något åt det. Då har man verkligen gjort nyttomoralen till sitt mål. Man konstaterar att vi har problem, och sedan säger man att för att vi har problem är det ett bevis för att det inte går att göra något åt det. Det är precis motsatsen som gäller, Ingvar Eriksson. Det är just därför som det krävs kraftfulla politiska beslut om trafiken. Här handlar det om att prioritera med knappa resurser. Då är det den spårbundna kollektivtrafiken som måste prioriteras i första hand. Annars går det inte att lösa dessa problem. Visst har vi haft en positiv teknikutveckling. Men det räcker inte. Det finns metervis med undersökningar, Ingvar Eriksson, som redovisar det faktum att enbart med hjälp av teknikutveckling klarar vi inte av att hantera trafikproblemen. Det behövs faktiskt en omläggning av trafiksystem. Vidare har vi företagen och deras inställning till sina anställda. Här är Ingvar Eriksson blåögd i dubbel mening. Har man den minsta kontakt med verkligheten vet man att det faktiskt är oerhört många människor i vårt land som inte bara känner sig utan också är maktlösa på sitt arbete i den mening att de inte har rätt att vara med och bestämma vad som tillverkas, hur det tillverkas och hur det sedan kommer att påverka den yttre miljön. Att slingra sig undan detta genom att säga att en god företagare klarar detta utan riksdagens hjälp är så genomskinligt att inte någon enda människa kan gå på det. Det är bara att titta sig omkring i samhället och se att den bild som ni moderater har av företagsamhet inte är sann. I så fall finns det ingen god företagare. Sanningen är att det behövs större inflytande för de lokala fackföreningarna, för de anställda i företagen, om man skall komma till rätta med miljöproblemen.
Herr talman! Jag har inte sagt något negativt från denna talarstol om den spårbundna trafiken. Tvärtom, jag har betonat att där möjligheter finns och där de bästa praktiska förutsättningarna finns skall man givetvis bygga ut den spårbundna trafiken. Det sade jag i mitt huvudanförande. Men verkligheten är sådan att det är fråga om att få majoritet för sina förslag. Vi har inte den ställningen som moderater att vi får igenom våra förslag. Jag skäms inte för att bli betecknad som blåögd. Om man ser positivt på framtiden, som jag gör med förhoppningar, kan man gott vara blåögd. Annika Åhnberg är emellertid mörk i sin framtidsbild i dag, även om hon i sitt anförande sade att hon var optimistisk inför framtiden. Hon framställer det inte så i denna debatt. Om man verkligen bekvämar sig med att ta reda på saker och ting när det gäller företag och deras ambitioner på miljöområdet, visar det sig att de gör oerhörda insatser i dag för att förbättra miljön både för de anställda och för omgivningsmiljön på det vidare fältet. Det är en process som har pågått länge och som intensifieras. Men man har alltid sina begränsningar, och det är bl.a. konkurrensen med omvärlden. Jag vill gärna säga att vi moderater anser att vi i Sverige, både vi som politiker och som företagare, skall ligga i frontlinjen vad gäller insatser på miljöområdet. Men vi kan aldrig gå så långt före att vi slår undan benen för vår egen verksamhet och därigenom medverkar till att verksamheten flyttar till omvärlden där det i vissa fall inte finns samma krav som här i Sverige. Om vi skulle göra det, bidrar vi till att miljön blir sämre. Den risken skall vi inte ta. Vi skall alltså, herr talman, ligga i frontlinjen när det gäller insatserna, men vi skall också ta hänsyn till de praktiska förutsättningarna att konkurrera. Det skall ske på ett sådant sätt att det inte leder till att miljön totalt sett försämras.

Herr talman! Bara tre år efter Birgitta Dahls ''stora'' miljöproposition har socialdemokraterna tvingats lägga fram ett nytt paket. Inte därför att ett nytt parti kommit in i riksdagen, utan därför att verkligheten hunnit i fatt regeringens otillräckliga, alltför ofta slagordsmässiga miljöpolitik och därför att nedröstade förslag som oppositionen redan tidigare drivit visat sig vara riktiga. Samtidigt som regeringen förtjänar denna kritik skall också markeras nödvändigheten av att ständigt följa upp och skärpa miljöpolitiken, allteftersom teknik och ny kunskap gör oss uppmärksamma på ytterligare möjligheter att komma till rätta med miljöproblemen. I så måtto är det riktigt att riksdagen åter på ett samlat sätt prövar miljöfrågorna. Andra har före mig här i talarstolen dock givit uttryck för missnöje med de former som stått oss till buds för denna prövning. Jag instämmer i de synpunkter som framförts, utom i miljöpartiets Marianne Samuelssons bisarra kommentarer och återremissförslag. Regeringens proposition är omfångsrik, och den innehåller många välvilliga fraser. Det är lätt att hålla med regeringen om det mesta i de sammanfattande punkterna, avsedda för massmedia och allmänhetens välvilliga konsumtion. Men när det gäller konkreta förslag och åtgärder för att leva upp till högt ställda mål finns det klara brister. Helhetsintrycket blir att regeringens förslag inte motsvarar de förväntningar som miljöminister Birgitta Dahl själv skapat genom mustiga uttalanden och frammanande av bilden av ett oåterkalleligt stopp för vårt välstånd. Herr talman! Folkpartiet liberalerna menar att ekonomiska och administrativa styrmedel både kan och bör användas i kombination med varandra. Jag skall närmare redovisa några exempel. Mot den angivna bakgrunden har vi inget att invända mot förslaget att miljöskyddslagen förtydligas och kompletteras så att det klart framgår att utövare av miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ta fram beslutsunderlag i omprövningsärenden. Däremot tycker vi inte att naturvårdsverkets uppdrag att genomföra en översyn av industrins utsläppsvillkor skulle vara en tillräckligt offensiv insats. Naturvårdsverket har det uppdraget redan i dag. Regeringens förslag innehåller alltså inte något nytt, även om det framförs med många ord. Det hade också varit intressant att få se en noggrannare redovisning av fördelar och nackdelar med olika typer av styrmedel för att åtgärda utsläpp. Man får ändå intrycket att regeringen främst sätter sin tro till de administrativa styrmedlen och inte riktigt vågar pröva de ekonomiska styrmedlen. Som utskottets borgerlige ordförande tidigare i debatten noterade är socialdemokraterna nog inte så övertygat marknadsekonomiskt omvända som orden ger intryck av. Marknadsekonomiska styrmedel måste utvecklas och kombineras med omprövning av t.ex. tekniska krav. Låt mig ge ett exempel. Från massaindustrins sida har många gånger stark kritik riktats mot förslag om skärpta krav på klorutsläppen. Vi noterar att de krav som har ställts, sedermera har visat sig fullt möjliga att uppnå. Vi kan konstatera att förändringar av utsläppsvillkor har haft en teknikutvecklande effekt. Omprövning av villkoren tillsammans med skärpning av utsläppsmålen innebär en högre ambitionsnivå än den regeringen har. En ''rak'' utsläppsavgift på klor måste för att vara styrande sättas så högt att massaindustrins konkurrensförmåga troligen skulle försvagas avsevärt. En konsekvens av det kan bli att produktionen av massa ökar i grannländer där kraven ofta inte är så höga som i Sverige. Ett troligt resultat är att de totala utsläppen av klor i Östersjön kommer att öka i stället för att som önskvärt vore minska. Därför måste marknadsekonomiska styrmedel utvecklas, som kan kombineras med de administrativa medlen. En metod kan vara en kombination av koncessionsprövning och ekonomiska styrmedel, något som jag vill kalla en bubbla, kopplad till överlåtbara utsläppsrätter. Denna vår idé innebär att massaindustrin samsas om en gemensam total utsläppsmängd av klorerad organisk substans, som successivt skall minskas. Företagen får dessutom sinsemellan överlåta tillåtna utsläppsmängder, så att förutbestämda utsläppsminskningar sker där det ger största kostnadseffektivitet. På så sätt kan utsläppen till år 2000 nedbringas till praktiskt taget noll. Detta sker samtidigt till lägsta samhällsekonomiska kostnad, eftersom också lägsta företagsekonomiska kostnad kan uppnås. Detta skall givetvis ske, som jag inledningsvis nämnde, inom ramen för koncessionsförfaranden som garanterar att lokala utsläpp aldrig överstiger godtagbara nivåer med hänsyn till de miljökvalitetsnormer också vi vill införa. Att för miljöns skull arbeta med marknadsekonomiska mekanismer ger ett bättre resultat än att tveksamt och emot dem försöka tvinga fram samma åtgärder i byråkratisk ordning. Herr talman! Utsläpp från kommunala avlopp tillför kusthaven stora mängder närsalter, bl.a. kväveföreningar. Enligt tidigare beslut måste utsläppen halveras. Socialdemokraterna upprepar tidigare ställda krav om en reducering av utsläppen med 50 % från större reningsverk längs Sveriges kuster, från norska gränsen till Stockholms skärgård. Utan tvivel måste många kommuner åtgärda brister i VA-nät och reningsverk. Detta blir allt klarare. Samtidigt framstår det som helt uppenbart att kostnader för dessa åtgärder i reningsverk blir mycket höga. Folkpartiet liberalerna vill ingalunda ifrågasätta att utsläppen skall halveras -- helst bör de reduceras ytterligare. Vi menar dock att kommunerna skulle tillåtas att göra olika insatser med samma effekt på de samlade kväveutsläppen men till lägre sammanlagda kostnader, t.ex. genom att anlägga våtmarker. Även här vill vi föreslå ett nytt, mer kostnadseffektivt sätt att få fram de olika alternativen. Jag återkommer till min idé om en ''bubbla''. En ''kvävebubbla'' skulle kunna läggas över varje kommun. Inom bubblan kan kvävereduktionen åstadkommas på det mest kostnadseffektiva sättet. Kommunen skulle alltså få reducera kväveutsläppen där det är billigast. Därmed skulle också utsläpp från reningsverk kunna kvittas mot kvävereduktion vid åtgärder mot diffusa utsläpp. Vi skall dessutom komma ihåg att inte alla verk tillhör storstäderna. Också de mindre verken måste vi tänka på. För dessa skulle belastningsminskningen med vårt sätt att se kunna ske genom ännu mer kostnadseffektiva metoder, t.ex. återställande eller anläggande av våtmarker, som jag tidigare var inne på. En kvävebubbla över kommunen innebär en morot och ett användande av de marknadsekonomiska mekanismerna. Det ger utrymme för innovationer, nya grepp och lokala lösningar. Det innebär att vi arbetar med opinionen, med de ekonomiska krafterna, och ger utrymme för nytänkande. Låt riksdagen och en kommande regering fortsätta sitt arbete i den andan i stället. Herr talman! När det gäller frågan om varors miljöpåverkan skall vi också använda metoder i linje med de ekonomiska mekanismerna och motivera människors handlande till att välja den miljömässigt bästa metoden. Internationellt har detta formulerats i den allmänt accepterade formeln Polluter Pays Principle -- PPP --, dvs. förorenaren har ansvaret för miljöpåverkan. Som Sören Norrby i en replik noterade är det dags att överväga om inte ett nästan likalydande begrepp kan vara ett steg framåt, nämligen en Producer Pays Principle. Denna innebär att producentens ansvar måste följa produkten ända tills den har tagits om hand som avfall. I en marknadsekonomi är det ju till sist ändå alltid konsumenten som genom priset på en vara eller tjänst betalar kostnaden. Det är därför viktigt att priset avspeglar hela den resursoffring som krävs från råvara till avfall. Genom ekonomiska styrmedel skall vi medverka till att även samhällsekonomiska kostnader, såsom miljökostnader och framtida avfallskostnader, räknas in. Priset ger då konsumenten -- också den som icke kallas miljömedveten -- en bra information som underlag för köpbeslut. Miljöanpassade produkter kan då också konkurrera på lika villkor. Avslutningsvis vill jag också beröra frågan om de giftiga ämnena. Kemisamhället är en företeelse på gott och ont. Kemikalier och bekämpningsmedel har bidragit till välståndet. Samtidigt håller de på att bli ett av vår tids stora miljöproblem. Ofta vet vi för litet om deras hälso och miljöfarlighet i förväg. Kampen mot de miljöfarliga kemikalierna måste intensifieras. Giftiga ämnen kan vara kemiska produkter eller bekämpningsmedel, men de kan också vara biprodukter vid industriprocesser eller naturligt förekommande ämnen som koncentreras eller ges storskalig spridning genom mänsklig verksamhet. Men det räcker inte alla gånger med ekonomiska styrmedel. En del råvaror och tillsatsämmen måste helt enkelt förbjudas. Ibland kan avveckling, begränsning eller utveckling påskyndas med hjälp av miljöavgifter. Det kan gälla råvaror som kvicksilver och kadmium, tillsatsämnen som arsenik och kromföreningar. Och vi vill härvidlag gå längre än regeringen. Det är ingen simpel överbudspolitik, som utskottets vice ordförande socialdemokraten Jan Fransson tidigare i dag försökte vrida det till. Det är kort och gott en annan ambitionsnivå, och den är anpassad till människan. Låt mig avslutningsvis bara ge ett enda exempel för att belysa detta. Det gäller från om amalgam, dvs. det livsfarliga kvicksilvret. Där är uppenbarligen regeringens inställning: kvicksilver är farligt överallt -- utom i munnen. Många människor har i sina tandfyllningar lika mycket kvicksilver som det finns i 100 lysrör. Den mest angelägna tillämpningen av substitutionsprincipen gäller naturligtvis kvicksilver i tandfyllningar, som alltmer framstår som ett folkhälsoproblem. Det är angeläget med en mer offensiv syn än regeringens på avvecklingen av amalgam, som är ett från toxikologisk synpunkt olämpligt material. Det finns substitut. En avvecklingsplan för kvicksilver i tandfyllningsmaterial bör tas fram med förtur. Herr talman! Vi kommer senare i dag eller möjligen vid ett senare tillfälle att beröra såväl trafikfrågor som miljöavgifter och miljöskatter i annan ordning, när andra utskottsbetänkanden är aktuella. Låt mig därför sammanfattningsvis bara notera att jag självfallet står bakom de reservationer som folkpartiet liberalerna medverkar med i det här betänkandet. Däremot inskränker jag mig till att instämma i Sören Norrbys redan framförda yrkanden.
Herr talman! Anders Castberger säger att det är bisarrt att begära återremiss av ärendet, men ändå är han inte nöjd med behandlingen. Jag förstår naturligtvis att änglamarken och gräsmattan hägrar mer för herr Castberger än att utskottsbehandla det här ärendet ytterligare. Men det innebär faktiskt att man som riksdagsledamot ser nonchalant på dessa frågor. Här har vi en chans att ytterligare bereda ärendet, vilket skulle vara värdefullt för den viktiga fråga som miljön är i dag.
Herr talman! Visst hägrar änglamarken för mig och för alla andra människor också, tror vi i folkpartiet liberalerna. Vi vill genom ett aktivt arbete i miljövårdsfrågorna medverka till att denna änglamark fortsätter att finnas i framtiden och fortsätter att vara tillgänglig för så många människor som möjligt. Men det blir inte det praktiska resultatet av miljöpartiets politik. Jag inskränker mig till att notera att alla andra partier står enade i fråga om ett missnöje med själva hanteringen. Men Marianne Samuelsson står helt ensam i fråga om det sätt som hon ger uttryck för det på. Jag ställer mig helt bakom vad övriga partier har sagt i den frågan tidigare i dag, och jag står fast vid det.
Herr talman! Jag förstår att herr Castberger står fast vid att ärendet inte behöver behandlas ytterligare. Som jag sade tidigare i dag har jag upplevt att det är precis så utskottet vill ha det: utskottsmajoriteten vill inte jobba så intensivt med de här viktiga överlevnadsfrågorna, utan man nöjer sig med att avge reservationer, och så kan man säga att man har drivit frågan. Men vi har ju inte seriöst försökt komma så långt med vissa av miljöfrågorna som vi borde ha kunnat göra.

Herr talman! Miljöfrågorna är grundläggande för centerpartiet. Det är ett mycket viktigt ansvar vi har som representanter för svenska folket att lägga fast en miljöpolitik där vi tar ansvar för framtiden men också för nutiden. Vi måste vara medvetna om att all mänsklig aktivitet påverkar miljön. Det är därför vi måste sätta upp vissa ramar, bestämmelser och stimulanser för att få verksamheterna att hamna inom de gränser som naturen sätter. Vi måste ta fram system som kan fungera i alla sammanhang, system som är förnybara. Vi måste ta fram evighetssystem som aldrig slutar att fungera. De måste fungera om 10, 50 och 100 år. Det har påpekats tidigare att med det sätt som vi i dag hanterar vår miljö och våra naturresurser på kommer livet inte att vara så lätt för dem som kommer efter oss. Vi måste skapa en balans i miljön, så att alla människor kan må bra. Mycket av de sjukdomar och de besvär som människor upplever kommer från de miljöstörande verksamheter som vi har. Björn Gillberg gav ut en bok för ett par år sedan där han beskyllde oss politiker för att vara skuld till att en mängd människor dog några år för tidigt, beroende på att vi inte satte upp tillräckligt hårda miljönormer. Man kan diskutera hur det är med detta, men helt klart är att miljön påverkar oss på olika sätt. Karl Erik Olsson sade tidigare att i ett decentraliserat samhälle kan vi ta bättre hänsyn till miljön och skapa bättre förhållanden för både miljön och människorna. Jag tror att det är grundläggande att konstatera att det är så. Karl Erik Olsson redovisade också vår idé om att vi måste ha slutna kretslopp, att vi inte kan plocka upp nyttigheter ur jorden på ena sidan och sedan slänga dem på andra sidan. På det sättet skapas bara stora sopberg. En förutsättning för att få ett bra system är att vi har en ren produktion, att produkterna inte innehåller en massa saker som naturen inte klarar av att hantera. Det kräver en litet annorlunda livsstil än i dag. Vi måste kanske värdera saker på ett annorlunda sätt. Mot den bakgrunden har vi från centerpartiet föreslagit att vi skall ha en grön BNP, räkna in den miljöpåverkan som olika aktiviteter innebär i den ekonomiska kalkyl som vi gör. Det har pratats om att vi måste öka tillväxten i samhället bara för att kunna vidta miljöåtgärder. Det är naturligtvis riktigt i och för sig, men det är inte reservationslöst riktigt. Det är ju helt nödvändigt att vi ser till att den tillväxt vi har är sådan att den inte skapar nya och större problem. Detta med ren produktion ställer en del krav på oss. Framför allt måste vi se till att de råvaror som vi använder är av den karaktären att de går att använda igen, att vi inte blandar ihop material på ett sådant sätt att de blir värdelösa i andra hand. Det är nödvändigt att vi tar dessa hänsyn redan från början, när en produkt tillverkas. Vi måste också minska användningen av de kemikalier som inte är bra. Från centerpartiet sida har vi satt upp några regler för hur vi tycker att detta borde hanteras. Naturfrämmande ämnen -- som naturen normalt inte känner till -- skall naturligtvis inte användas. Siffran för användningen av dem skall vara noll. Tungmetaller förekommer normalt i naturen men i ganska små mängder. När vi utnyttjar olika nyttigheter får vi se till att inte öka andelen tungmetaller i naturen, för då uppstår bekymmer, vilket vi har upplevt flera gånger. Övriga näringsämnen av olika slag är i och för sig till nytta, men i för stor mängd blir de ändå skadliga, och det är därför viktigt att vi har viss kontroll och ser till att tillförseln av kväve, fosfat osv. inte blir så stor att den blir skadlig. Vi har lagt upp en strategi för hur vi vill att kemikalieanvändningen skall hanteras. Där vill jag peka på några punkter. Vi vill ha avvecklingsplaner för de naturfrämmande ämnena. Jan Fransson pratade om sådana avvecklingsplaner i sitt anförande, men i betänkandet och i propositionen talar man bara om att begränsa användningen, och det räcker alltså inte. Men det vore bra om det vore så som Jan Fransson sade i sitt anförande, att regeringen och socialdemokraterna är för avvecklingsplaner på det här området. Substitutionsprincipen måste tillämpas på ett mer effektivt sätt. Där har vi fått ett tillkännagivande nu, bl.a. med anledning av våra förslag. Vi måste ha miljörevisioner i företagen och införa ett antal miljöavgifter. Den frågan har diskuterats ganska mycket. Vi måste ha en effektiv tillsynsorganisation på både det regionala, lokala och centrala planet. Den tillsynsorganisationen måste vara förutseende och tänka litet framåt i tiden -- inte bara stå i ''bakändan'' och se efter vilka bekymmer som uppstår när vi gör det ena eller det andra. De här frågorna kommer att tas upp i olika sammanhang framöver, och vi kommer att se till att vi på allt möjligt sätt får gehör för de idéer som vi för fram. Vegetabiliskt baserade produkter måste vi t.ex. arbeta mer och mer för, eftersom de naturligt kan ingå i det naturliga kretsloppet. Här skulle substitutionsprincipen vara bra att använda. I fråga om drivmedel och annat finns det ju produkter som man kunde använda i stället. Beträffande myggmedel sade miljöministern att det gäller att ta kamp med multijättarna. Då måste man våga göra det. Det vore bra om man ville göra det med oljejättarna och försöka få in biobaserade drivmedel i större utsträckning. Då skulle vi klara miljön betydligt bättre. Klorutsläppen är ett bekymmer. Klor tillhör inte naturens kretslopp och skall därför bort. Skogsindustrin har gjort stora insatser, men det räcker inte. Vi vill att man skall gå längre. Vi vill att regeringen skall göra en avvecklingsplan, och vi vill att det skall sättas avgifter på klor, så att arbetet blir effektivt. När vi då sänker användningen av klor i skogsindustrin är det viktigt att klor inte kommer in på andra ställen. Så är fallet beträffande PVC plasten, som är lika bekymmersam och som också skall bort. Majoriteten säger gång på gång i det betänkande som vi nu behandlar att man delar våra åsikter och tycker att skillnaderna inte är så stora. Det låter väldigt bra. Men jag säger som Karl Erik Olsson sade tidigare: Då borde man inte avslå våra förslag som man gör. Sanningen är nog snarare den att man inte alltid riktigt har förstått vad vi har menat. Man är fast i sitt eget tänkande. Man kan inte tänka tillräckligt konstruktivt framåt. Vi måste få ett system där olika saker i naturen kan gå runt i ett kretslopp och fungera i evighet. Regeringen är ganska mångordig, men jag tror att regeringen också är litet rädd för att ta strid med de här multijättarna. När det gäller lagstiftningsfrågorna håller vi ju på att arbeta med en miljöbalk. I denna miljöbalk är det viktigt att få fram regler för mänsklig påverkan så att den inte stör naturen. Vi måste få miljömål som ser till att den här toleransen blir effektiv. Vi måste få till stånd miljökonsekvensanalyser, vi måste ge miljöorganisationerna talesrätt, vi måste se till att de internationella överenskommelserna blir så bra som möjligt och att de också återförs i den svenska lagstiftningen, vi måste få gränsvärden som stämmer med de gränser som finns i naturen och vi måste även få ett påföljdssystem som fungerar. Detta har vi inte reserverat oss för. Det kommer i det här arbetet i miljöskyddskommittén. Däremot har vi reserverat oss till förmån för att vi skall ha en miljöombudsman. Vi tror att det är mycket viktigt att ha ett fristående organ som kan titta litet närmare på hur olika myndigheter och enskilda hanterar miljön. Vi vill också ha statsåklagare i miljömål, som kan vara speciellt kunniga i att just hantera miljöfrågor. Försurningen är ett annat stort bekymmer. Vi var i Småland och tittade på det här. Vi fick se hur försurningen försämrar och hur situationen bara blir värre och värre. Vi har gjort insatser, men de räcker inte. Vi har för stora utsläpp av svavel, kväve och även av kolväten. Vi i centerpartiet har satt upp som mål att de skall minskas till 80 %, 75 % och 75 % på dessa tre områden. Framför allt när det gäller kväveutsläppen har regeringen kapitulerat, när man säger att de mål som vi satte upp 1988 kan vi inte uppnå. Då sade vi att år 1995 skulle vi ha minskat utsläppen med 30 %. Nu skall man, med de åtgärder man nu föreslår, klara det till 1998. Vi i centerpartiet är inte ens nöjda med det mål som sattes upp 1988, och ännu mindre med den kapitulation som regeringen gör inför de här problemen just nu. Vi vill alltså att dessa mål skall sättas betydligt hårdare. Det är nödvändigt att så sker. Vi vill också ha en betydligt mer utvecklad skogsmarkskalkning för att reglera de bekymmer som vi redan har och försöka att återställa dessa marker i ett bättre skick. Avfallshanteringen är central i det här sammanhanget. Vi måste minska mängden avfall, vi måste ha rena varor, vi måste ha en sortering, vi måste kunna utnyttja material från avfallet, vi måste låta det gå i retur och vi måste kunna kompostera i betydligt större utsträckning. Vi skall egentligen inte få något avfall som vi skall deponera, utan vi skall kunna använda det, vi skall kunna kompostera det eller kunna använda det för att göra energi, t.ex. biogas eller genom att elda det. Det fördes ett resonemang om marknadsekonomi här för en stund sedan mellan Ivar Virgin och Annika Åhnberg. Jag skulle bara, som en kommentar till detta, vilja säga att jag tror inte att marknadsekonomin kan lösa dessa problem. Man tar inte hänsyn till människan, och man tar inte heller hänsyn till miljön. Men vi kan använda marknadsekonomiska element för att styra utvecklingen åt rätt håll. Detta har vi krävt i centerpartiet, och vi tror att det är mycket viktigt att man gör så. Det var detta förslag som utredningen om miljöavgifter lade fram. Regeringen har tagit en del, men inte tillräckligt mycket. Man måste gå betydligt snabbare fram i det här sammanhanget. Skall vi få en bra miljö är det viktigt att de som arbetar med olika saker har en bra utbildning och att de även har en miljöutbildning i kombination med sin specialitet. Våra tekniker måste veta hur miljön fungerar. Våra kemister måste veta hur de olika substanserna de sätter i rörelse fungerar i naturen. Våra samhällsplanerare måste veta hur man planerar ett samhälle för att få en bra miljö. Vi måste också som konsumenter få utbildning i att välja rätt saker, som inte ger den miljöpåverkan som vi har i dag. Herr talman! Jag tror alltså att utbildningen är oerhört viktig, dvs. miljöutbildningen. Den måste inordnas i all utbildning som sker på ett mer effektivt sätt än hittills. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till våra reservationer 58, 101 och 116. Den debatt som har varit här i dag, och som också finns ute i samhället, visar att det finns en medvetenhet om problemen. Det finns också en medvetenhet om hur man skulle kunna göra för att komma bort ifrån problemen. Men det räcker inte, herr talman, med medvetenhet. Det krävs också handling.

Herr talman! Man kan givetvis fråga sig varför den här medvetenheten har växt fram de senaste decennierna. Är det bara det att miljödebattörerna har blivit så mycket effektivare än vad de var tidigare och fått skickliga marknadsförare. Jag kommer ihåg debatten på 1960-talet när Rachel Carsons bok Tyst vår kom och vilken uppmärksamhet den väckte. Då var det insekter och småfåglar som dog på grund av användning av bekämpningsmedel, främst kanske DDT. Vi fick väl redan då en känsla av att någonting höll på att gå snett med den produktion av kemikalier som hade utvecklats. Jag tror att fler av oss under de senaste 30 åren har insett att det här bara var toppen på ett isberg. Den stegrade energiomsättningen och tekniken har gett oss möjligheter att hantera sådana stora mängder kol, olja, metaller, naturgas, fosfater osv. att bara en liten del av det avfall som vi producerar kan återföras till produktiva processer igen. För hundra år sedan klarade marken, grundvattnet, haven och atmosfären att ta emot allt detta avfall utan att den ekologiska balansen gick snett. Men nu klarar inte naturen våra aktiviteter längre. De ekologiska ramarna sprängs. Det är detta som är det nya och som gör att oron har spritt sig i stora delar av världen. Genom den omåttliga eldningen av kol och olja och genom gruvbrytning och industriella processer frisläpps t.ex. stora mängder bly, kvicksilver och kadmium. Koncentrationerna av dessa giftiga metaller ökar och åstadkommer fortfarande skada. I Östersjöns bottensediment har halten av kadmium tiodubblats mot vad som kan anses vara naturligt. Den avgiftning som naturen under årmiljoners lopp har gjort åt oss och som gjort miljön dräglig att leva i, har börjat ersättas av en förgiftning. Vi har också börjat producera stabila kemikalier som levande celler aldrig tidigare träffat på under dessa årmiljoners lopp. De kan därför inte leva med dem, bryta ned och leda in dem i ett naturligt kretslopp. Exempel på sådana substanser är PCB, vissa dioxiner och andra klororganiska föreningar. Ett annat gift vi lärt oss producera är plutonium, som försvann från jorden för ca 2 miljarder år sedan. Denna s.k. linjära materialhantering anses nu vara ett brott mot den hantering av materia som naturen och vi själva gjort i årmiljoner och som huvudsakligen varit cyklisk, dvs. ingått i det naturliga kretsloppet, som många talare varit inne på. Man har också sagt, och jag vill understryka det, att vi måste tillbaka till de cykliska systemen om vi skall klara livhanken här på jorden i längden. Restprodukterna måste i stegrande grad tas till vara och bli råvaror i produktionen. Kampen mot resursslöseri, för ett systematiskt sparande och för ett sorterande och tillvaratagande av restprodukter måste bli en del av vårt liv. Vid utveckling av nya produkter måste analys av energiåtgång, återvinning och miljöpåverkan finnas med. Råvaru-, materiel och energibalanser bör upprättas. I princip bör varje produkt och produktionsprocess belysas med miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har också utvecklat det här i vår motion Jo107. Vi har även där utvecklat förslag till åtgärder för att få bättre kontroll över produktflödena. Det borde vidare göras tydligt att huvudansvaret för hantering av kemikalier och andra produkter skall ligga på tillverkare och försäljare. Den s.k. substitutionsprincipen måste ges större vikt. Beskrivningen av olika produkter borde bli så fyllig att konsumenter lätt kan handla miljövänligt. Någon form av miljöklassning, som tar hänsyn till energiförbrukning, miljöeffekter och tillverkningsprocess, borde kunna tas fram. En markering om vikten av en sådan klassificering borde ha kunnat göras av riksdagen, utan att man närmare har preciserat hur den skall utföras. Med en sådan klassificering av miljöfarliga produkter skulle det också bli lättare att ålägga dem som hanterar en produkt, att välja en mindre farlig produkt och därmed göra substitutionsprincipen effektivare. Som det nu är finns det en tendens att företag kör ut produkter på marknaden så länge de inte är förbjudna, även om de ur miljösynpunkt är olämpliga. Argumentet är förstås att det är tillåtna ämnen. Det är bra att utskottet gör ett tillkännagivande på denna punkt. Vi har i vår motion Jou107 också rest kravet att den omnämnda bevisbördan borde föras in i lagtexten om kemiska produkter. Där har vi ännu ännu inte fått utskottet med oss. Det är bra att vi fortsätter på vägen att avveckla en del av de kemiska produkter som vår hälsa och miljö inte klarar. Det kan givetvis tyckas att vi borde kunna gå längre, begränsa fler produkter och gå fortare fram, men huvudsaken är trots allt att målet är gemensamt, sedan kan vi tvista om hastigheten. Jag tänker då bl.a. på tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver, som jag tidigare nämnde. Om denna begränsning skall fungera behövs en effektiv kontrollapparat, och den måste sannolikt finnas under lång tid. Vi får hoppas att vi inte får tillbaka de ämnen vars användning begränsas eller avvecklas, genom att restriktionerna i framtiden blir betraktade som tekniska handelshinder. När det gäller nya produkter borde den förhandsanmälan som nu skall införas också innebära att producenter och importörer åläggs att i förväg visa hur en produkts livscykel skall se ut, dvs. återvinning, återanvändning och destruktionssätt borde kunna beskrivas. Vi tror i och för sig inte att miljöavgifter är någon kungsväg för att nå resultat. Men man kan möjligen ändå då och då använda den vägen för att driva på utvecklingen. Vi har därför bl.a. föreslagit en avgift på krom och arsenik i träskyddsmedel för att uppnå en snabbare avveckling av dessa produkter. När det gäller den stora och viktiga frågan om avfallshanteringen i kommunerna är det givetvis ett steg framåt att kommunterna nu tvingas upprätta avfallsplaner. Men om man ser på dessa avfallsplaner, får man intrycket av att kommunerna har ganska olika ambitioner när det gäller avfallshantering. Möjligen kan man med hjälp av dessa planer få ett bättre grepp om hur avfallsflödena ser ut, hur stora de är och vilket innehåll de har, men det kan också uppstå svårigheter att sammantaget får en bra situation. Grundprincipen är att källsortering skall införas 1994. Men frågan är vilken källsortering. Vilka fraktioner skall sorteras, och hur skall dessa fraktioner definieras för att det skall vara en riktig källsortering? Det räcker inte med att plocka ut glas och tidningspapper och kalla resten avfallet för sorterat. Sannolikt bör vi komma upp i minst 5--6 fraktioner för att få en källsortering värd namnet och samtidigt få sortering hanterbar för hushållen. I det län jag kommer ifrån i Norrbotten har vi under några år sorterat ut glas och papper. Det har visat sig att den berömda marknadsekonomin egentligen inte klarar av att ta hand om dessa produkter. Man har tyvärr i flera kommuner fått avveckla pappersinsamlingen under en period. Returpappret hade så småningom samlats på hög, och nu har man återgått till att bränna tidningspappret. De pappersbruk som har byggt upp kapacitet för att ta emot tidningspapperet har alltså fått så mycket papper att de inte anser sig kunna betala den summa som egentlingen skulle behöva betalas för att man skall kunna transportera papperet ner till södra Sverige. Samma sak gäller insamlingen av glas. Det finns inte någon som helst ekonomi i att frakta ner glaset till glasbruken i södra Sverige. Naturligtvis leder detta till att människor känner maktlöshet och tycker att miljökampen och miljöpolitiken tar ett steg bakåt. De ser inte några möjligheter till att få någon ordning på den elemäntära sortering som det här ju trots allt är fråga om. Det skulle vara intressant att höra vad någon företrädare för regeringspartiet har för medicin mot denna svaghet i marknadsekonomin. Vi borde i Sverige också kunna gå före EG när det gäller avfallshanteringen. Såvitt jag förstår har Tyskland redan gjort detta. Tillverkare och distributörer i Tyskland skall bli skyldiga att ta emot förpackningar som människor vill returnera. Detta är ett utmärkt sätt att försöka minska mängden sopor. Vi hoppas att den förpackningsutredning som är tillsatt så snart som möjligt skall komma med förslag i denna riktning så att också vi i Sverige kan minska mängden förpackningar i soporna. Herr talman! Slutligen några ord om industriutsläppen. Jag tror det är sant att vi i Sverige har nått längre än i mångra andra länder. Men fortfarande tar miljön skada av en del utsläpp som trots allt sker till luft, mark och vatten. Ett exempel är utsläppen från klorblekning i massaindustrin. Ett annat exempel är den hantering av kol och koks som sker inom stårindustrin. Genom att släcka koks med saltvatten kan koksen bli sådan att det leder till att dioxiner bildas vid råjärnframställning. Detta kan möjligen vara en källa till de dioxinutsläpp som man trots allt funnit men inte riktigt vet var de kommer ifrån. Kvicksilverutsläppen från kloralkaliindustrin är ett annat exempel. Jag anser också att de mycket stora mängder koldioxid som produceras vid metallframställning sannolikt kommer att bli omöjliga att acceptera i framtiden när vi skriver under de kommande klimatkonventionerna och när de avgifter som diskuteras internationellt för koldioxidutsläppen kommer att införas. Skulle de avgifter som diskuteras införas kommer ett företag som SSAB att få en kostnad på uppemot en miljard kronor, och det klarar man inte med vinsterna i det företaget. Vi i vänsterpartiet har för vår del vid flera tillfällen framfört att den högsvavliga oljan borde utredas. Vi har i Sverige problem att bli av med den. Den skulle kunna förgasas och renas och användas som energikälla. Denna högsvavliga olja exporteras i dag skamligt nog till länder som England och Polen, samtidigt som vi kritiserar dessa länder för deras höga svavelutsläpp. Det skulle också på denna punkt vara intressant att få ett svar från regeringspartiets företrädare om vad man tycker om den svenska exporten av högsvavlig olja till England och Polen. Denna olja är en typ av restprodukt i våra raffinaderier. Det finns de som säger att en miljard kronor satsade i öst är mer väl använd än om den satsas i Sverige. Det är sannolikt riktigt. Men vi måste försöka klara av båda delarna. Vi får heller inte agera så att viktig inhemsk industri slås ut genom att miljökraven eftersätts i vårt land. En miljömässigt ren produktion blir också ett konkurrensmedel i framtiden. Än så länge går det ganska trögt i beslutsprocessen i vissa länder i öst. Problemen med valuta och vem som har det politiska ansvaret är tyvärr i bland hinder för framgångar i samarbetet. Det är därför rimligt att driva kraven på industrin vidare också i vårt land. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation 102.